Fru talman! Det betänkande vi nu skall behandla innehåller bl.a. ett förslag till ny lag om register i Det är inte många dagar sedan vi här i kammaren hade en särskild debatt om icke-offentliga register. Denna debatt, liksom debatten runt om i Sverige, visade den oro och misstänksamhet förekomsten av icke-offentliga register orsakar. Alla bör vi vara medvetna om att ett behov av register finns. Samtidigt borde den senaste tidens debatt ha skapat en medvetenhet om den återhållsamhet som vi måste visa vad gäller utökning av registreringsmöjligheterna. Enligt min mening finns behovet av register, men lika stort är behovet av ifrågasättande. I dag har kammaren att ta ställning till om möjligheterna till registrering skall utökas. Regeringen har i sin proposition lagt fram förslag till regler för tre slags register för Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Det är fråga om gemensamma underrättelseregister, tillfälliga analysregister och spaningsregister. Moderata samlingspartiet instämmer i regeringens syn på behovet av en effektiv brottsbekämpning. Sveriges medlemskap i EU och övrig internationalisering ställer ökade krav på såväl Polisens som Tullens insatser. Informationsteknikens förtjänster måste självklart tas till vara i kampen mot brottsligheten. Men detta får inte innebära att vi ger avkall på skyddet för enskilda individers integritet. Enligt regeringens nu aktuella förslag till ny lag om Tullverkets brottsregister skall för den enskilde känsliga uppgifter kunna lagras i dataregister utan att det föreligger någon som helst brottsmisstanke mot personen i fråga. Detta är enligt vår mening oacceptabelt. I stället bör inriktningen på regeringens lagstiftningsarbete vara att registrering av personuppgifter i datoriserade kriminalunderrättelseregister av integritetshänsyn inte bör ske om inte den lägsta graden av brottsmisstanke - anledning att anta - föreligger. Vi menar också att en integrering av myndigheternas brottsbekämpande verksamheter bör ske och att det därför är onödigt med två parallella datoriserade underrättelseregister.

Jag vill avsluta med att påminna om debatten om SÄPO:s register som vi hade här i kammaren för exakt två veckor sedan. Då uttalades en stark misstro mot registrering från bl.a. Folkpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Nu slukar dessa partier med hull och hår ett förslag som ger oanade möjligheter till informationsinsamling om enskilda individer. Räcker inte fantasin till för att inse att de regler som ni nu är beredda att införa kan komma att drabba enskilda, oskyldiga individer? Vi moderater är i varje fall inte beredda att utöka rätten till registrering till att avse individer som inte är misstänkta för brottslig verksamhet. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till reservation

Fru talman! Det här betänkandet anknyter mycket till de diskussioner vi har haft tidigare i dag om integritets och rättssäkerhetsfrågor i fråga om tillämpning av skatte och tullagstiftning. Vi har i stort sett samma invändningar som Gun Hellsvik nyss gav uttryck för i sitt anförande. Vi har svårt att se att det skulle vara en bra lösning att införa denna sorts analys och spaningsregister. Där kan människor tas med som inte är misstänkta för någonting. Det kan inte vara ett bra sätt att bekämpa brottslighet i form av smuggling av varor över våra gränser. Vi vet att den fria rörligheten inom EU skapar problem. Det sade vi redan i debatten om EU medlemskapet. Vi var medvetna om att detta skulle medföra behov av effektiva arbetsmetoder bl.a. inom Tullen. Men att gå fram på det här sättet kan inte rimligen anses vara förenligt med de krav vi har rätt att ställa på rättssäkerhet och integritetsskydd för den enskilde och för företag. Som redan har påpekats finns det en pågående översyn av polisregister och datalagstiftningen. Jag tycker att man skulle ha avvaktat resultatet av denna översyn. Jag säger inte detta av den vanliga anledningen, dvs. att om man inte vill att något skall hända hänvisar man till en utredning. I det här fallet är det befogat. Då hade vi fått samlad bild av hur registren skall hanteras, dvs. vilka säkerhetsnivåer som skall finnas, vilka krav som skall ställas på misstankegrad för att få lov att registrera någon och vilka uppgifter som skall vara med. Vidare är det fråga om hur registren skall hanteras, till vilka de skall överlämnas till osv. Nu görs inte det, utan översynen föregrips. Risken är att vi får ett provisorium och att en ny översyn måste göras. Jag tycker att man har rätt att ställa frågor om vilken syn medborgarna får när det gäller vår uppfattning av demokrati och den roll som offentliga myndigheter och förvaltningar skall spela. Är de övervakningsorgan som kan få ta till vilka medel som helst för att utöva sina verksamheter? Vi från Miljöpartiet tycker inte det. Vi tycker - som jag har sagt i tidigare anföranden - att det finns gränser för vad det offentliga får ta sig för gentemot den enskilda individen. Det är oerhört viktigt att slå fast. Vi ser med oro på en rad förslag som har kommit från regeringens sida under denna mandatperiod och som har gått i samma riktning - en ökad grad av övervakning, rätt till registrering och avlyssning osv. Är det den typen av kontrollsamhälle vi verkligen vill ha, dvs. de små stegens tyranni som leder fram till ett samhälle som vi kanske inte ser just nu? Men om förslagen och idéerna läggs ihop kan de leda oss till ett samhälle som vi inte har förutsett. Några av oss har dessa farhågor och ser detta framför oss och protesterar. Jag är förvånad över att fler inte protesterar. Jag är t.ex. förvånad över att Vänsterpartiet inte har haft några synpunkter på det här förslaget. Vi hade tidigare en debatt om förankring. Jag vet att Vänsterpartiet i diskussionen om Europol har haft en helt annan linje än den som kommer fram i det här betänkandet. Det skulle vara intressant att höra Per Rosengren kommentera hur väl det här ställningstagandet - att stödja registrering av människor som inte är misstänkta för något - är förankrat hos representanten i justitieutskottet och i övriga partiet. Jag hade hoppats att det skulle vara fler som protesterade och satte sig emot den här sortens oskick att använda hotet om ökad brottslighet och risker för kriminalitet som intäkt för att kränka människors integritet. Det är fullständigt upprörande att få lov att registrera den enskilde, när vi vet att datasäkerhet i dag inte kan garanteras. Vi har inga samlade regler för hur den typen av information får hanteras. Fru talman! Mot bakgrund av detta vill jag yrka bifall till vår reservation nr 2 och även till reservation nr 3, där vi hävdar, mot bakgrund av de argument jag framfört här, att man inte bör godkänna CIS

Fru talman! Jag vill göra några påpekanden. Ulla Wester-Rudin pläderar för det här förslaget med hänvisning till att Lagrådet inte har några invändningar. Vi kanske skall komma ihåg att Lagrådets sak är att se på förslagets överensstämmelse med i första hand grundlag. Lagrådet har ingen rätt att tala om vilken typ av samhälle som vi skall ha i Sverige. Det är vi som sitter i den här församlingen som får ta vårt ansvar för att påverka i rätt riktning. När Ulla Wester-Rudin säger att Tullen inte skall fortsätta med kortlådor vill jag gärna påpeka att jag i mitt anförande också tydligt framhöll att vi skall utnyttja tekniken. Men vi skiljer oss åt när det gäller vad vi skall utnyttja tekniken för. Självfallet skall vi inte låta brottssyndikaten får större utrymme, men i brottssyndikaten ingår icke oskyldiga människor. Denna lag ger utrymme för registrering av oskyldiga människor. Glöm inte den debatt som vi hade helt nyligen i denna kammare!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

Jag tycker att hennes sätt att uttrycka sig är tankeväckande. I och för sig kommer inte alla att finnas med, men det kan bli precis vem som helst. Det kan vara någon som råkar vara släkt med en kriminell person eller någon som råkar befinna sig på fel plats vid fel tillfälle utan att det finns någon brottsmisstanke. Det kan vara vem som helst. Det kan vara helt oskyldiga personer som vi inte behöver för att komma åt brottssyndikaten eller andra, eventuellt enskilda, grovt kriminella.

Fru talman! Jag vill först och främst säga till Ulla Wester-Rudin att jag är glad att man åtminstone tar våra frågeställningar på allvar och inser att de är allvarligt menade. Det är precis vad de är. Ulla Wester-Rudin säger att det är bråttom men att vi tycks ha tålamod att vänta. Hon använder precis de argument som jag varnade för i mitt huvudanförande. Hon skrämmer genom att tala om brottssyndikaten, knarket på skolgårdarna och pengarna som skulle gå till skola, vård och omsorg. Att säga att vi skulle vilja vänta och att vi inte tar frågan på allvar är att göra det väldigt lätt för sig. Man kan om man läser vår reservation se att vi tvärtom kraftigt markerar att det behövs effektiva arbetsmetoder. EU-medlemskapet och de problem som följer därav innebär en helt nya situation. Det är en helt ny situation i Europa. Insmugglade varor väller in över hela området. Det gäller inte bara Sverige. Det är inget unikt problem. Självfallet skall vi bekämpa detta. Det är inte på grund av att vi inte vill bekämpa brottsligheten som vi tycker att förslaget är dåligt. Känner Ulla Wester-Rudin ingen som helst oro när det gäller de tankar vi för fram? Det är faktiskt ett väldigt allvarligt ingrepp i människors integritet att vem som helst kan bli registrerad. Det är en rättssäkerhetsfråga. Vi säger inte att de tre register som föreslås alltigenom är dåliga. Men det finns register som är av den karaktären att man kan hamna i dem om man råkar vara släkt med en brottsling eller råkar ha parkerat sin bil på ett visst ställe. Det har Ulla Wester-Rudin bekräftat. Detta kan rimligen inte vara förenligt med ett rättssamhälles syn på den enskilde individens rättssäkerhet. Att man har bråttom och vill vara effektiv får aldrig vara argument för att begå övergrepp mot den enskilde människans rättssäkerhet. Jag undrar än en gång om inte Ulla Wester-Rudin känner någon som helst oro för dessa frågor.

Fru talman! Vi ser minst lika allvarligt på den typen av frågor som jag tror att Ulla Wester-Rudin gör. Det förstår man om man tar del av de förslag som vi har lagt fram här i riksdagen om hur man bör komma till rätta med den typen av problem. Jag vill återigen säga att det inte är relevant att använda den typen av skrämselpropaganda. Den kombineras med ett försök att bagatellisera. Man säger att registren inte är till för folk som försöker smuggla in en falska konjak och att de inte kommer att råka illa ut. Ulla Wester-Rudin undviker hela tiden kärnfrågan i problematiken. Det finns kanske gränser för hur bråttom vi skall ha. Jag delar inte uppfattningen att förslaget är väl genomarbetat, att det är väl underbyggt och att remissinstanserna har hyllat det som ett sätt att stärka rättssäkerheten. Det är tvärtom inte alls deras uppgift. Förslaget öppnar tyvärr för en stor osäkerhet och för en kränkning av enskilda människors integritet. Det kommer man inte ifrån. Det är därför vi har sagt att man borde ha väntat. Det är inte så lång tid till dess att översynen skall vara klar. Hade vi väntat till dess hade vi vetat hur frågorna skulle hanteras. Jag är säker på att man då inte hade valt denna lösning och att man hade haft större krav på vilka som får registreras. I huvudsak är Ulla Wester-Rudin och jag naturligtvis överens om att vi skall ta krafttag, men vi är tydligen inte överens om hur långt vi är beredda att låta samhället agera på den enskilde individens bekostnad. Det beklagar jag.

Fru talman! Detta är inget lätt ärende. Det är kanske ett av de svårare beslut vi har att fatta. Det handlar om att göra en avvägning mellan personlig integritet och bekämpning av grov brottslighet. Vi pratade i samband med EU-inträdet och i samband med nedmonteringen av tullverksamheten om att kompensatoriska åtgärder skulle tillföras. Vi var emot den kraftiga nedmontering av tullverksamheten som då skedde, och vi befarade att de kompensatoriska åtgärderna skulle dröja. Vi har nu sett effekterna av nedmonteringen av tullverksamheten. Vi har sett hur smugglingen har ökat. Vi har sett hur narkotikan väller in över gränserna, hur sprit, tobak och även andra varor som vi inte gärna vill ha i landet väller in över gränserna. Vi ser att de ekonomiska brottslingarna och den grova brottsligheten generellt sett faktiskt börjar få en ordentlig marknad här i landet. Som Ulla Wester-Rudin säger ser vi också hur det här drabbar ungdomar på så sätt att narkotikan i landet blir väldigt lättillgänglig. Det är inte svårt att i vilken småstad som helst komma över de mest skiftande narkotikapreparat. Vi vet samtidigt att de tillslag som trots allt sker vid gränsen beror på att man har information från andra länder, dvs. underrättelseverksamhet. Vi vet också att den underrättelseverksamheten i dag bedrivs på ett ganska ineffektivt sätt. Vi vet att verksamheten skulle kunna bli betydligt effektivare om man använde datorer, om man kunde registrera människor som man kan anta utövar allvarlig brottslig verksamhet eller kan komma att göra det. Det är en av grunderna till att man skall få registrera dessa människor. Det finns saker i förslagen till registerlagar som man kan diskutera, bl.a. i vilken utsträckning man skall kunna registrera folk som inte är misstänkta men som finns med i bakgrunden, som har hjälpt till på ett eller annat sätt. Om sådana personer registreras skall det enligt förslagen klart framgå att de inte är misstänkta för brott. Jag respekterar i och för sig dem som har en annan uppfattning. Ronny Korsberg frågade om jag har förankrat min uppfattning i partiet. Ja, vi har haft en diskussion om detta i mitt parti. Vi är fortfarande inte totalt eniga. Det finns fortfarande personer i min partigrupp som har en annan uppfattning, och det finns folk som stöder mig. Hur proportionerna i det här sammanhanget ser ut kan jag inte uttala mig om förrän vi ser resultatet från voteringarna senare i dag. Jag personligen, liksom flera andra i partiet, har uppfattningen att det är väldigt viktigt att här markera mot den här brottsligheten, som faktiskt i vissa avseenden är på väg att ta makten i samhället. Man kan hysa en rädsla för den här typen av register, och det är som sagt många som gör det. Men ändå: Skall vi komma någon vart i det här sammanhanget måste vi tillgripa åtminstone de resurser som de här grova brottslingarna själva använder sig av. Jag tycker nog att både Ronny Korsberg och Gun Hellsvik i någon mån målar fan på väggen när det gäller riskerna med registren. Det finns alltid risker med register. Det finns alltid en risk att en och annan kan bli registrerad. Men i fråga om dem som blir registrerade och inte är misstänkta eller kan tänkas begå brott i framtiden skall det klart framgå att de inte är misstänkta för brott. Jag tycker som Ulla Wester Rudin att propositionen andas en oerhörd försiktighet. Jag förstår inte hur man kan få känslan att det skall bli en massiv registrering av folk som inte är misstänkta och som inte tillhör de här syndikaten. Jag har väldigt svårt att få den känslan när jag läser propositionen. Jag tycker att man där har gjort mycket bra avvägningar i den här frågan. När jag först hörde talas om den typen av register var jag väldigt tveksam, men efter att ha läst propositionen har jag faktiskt blivit mer positiv. Efter mycket moget övervägande har jag sedan tagit ställning för att om vi över huvud taget skall kunna föra en kamp mot den här grova brottsligheten och ha någon möjlighet att vid gränsen stoppa de preparat som kommer in i landet måste vi vidta de här åtgärderna. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag ber om överseende med att vi utnyttjar möjligheten att debattera viktiga skatteärenden i kammaren även om vi har tidspress. Jag tycker att det här är en sådan angelägen och viktig fråga, så det får inte vara så att klockan hindrar oss från att debattera den. Jag tackar först Per Rosengren för klargörandet då det gäller synen på den här frågan inom Vänsterpartiet. Jag respekterar detta. Jag ser det inte som att vi, som Per Rosengren anför, har utmålat att det skulle bli en massiv registrering. Tvärtom säger vi i vår reservation att vi är medvetna om att de förändringar som bl.a. EU medlemskapet medförde och de risker som vi då såg kommer att kräva en effektivare arbetsmetod. Vi motsätter oss inte det. Däremot har vi andra krav på de arbetsmetoderna. Vi menar att man skulle kunna avstå från den del av förslaget som rör just de integritetskränkande, rättssäkerhetskränkande delarna, att vem som helst kan bli registrerad. Vi menar därför att man skulle kunna avvakta tills man har en samlad bild av hur det här skall fungera. Jag vet precis hur de här registren är uppbyggda. Jag har tagit del av precis samma information som tidigare talare här, inklusive Ulla Wester-Rudin. Jag vet vilka följderna kan bli med ett sådant register. Det är litet naivt att tro att datasäkerheten i det här landet är så hög att de här registren inte kan komma på drift. I framtiden, med Europolsamarbete, Schengensamarbete och annat, skall de här registren kunna flyttas runt. Då vet vi inte hur det går för människor som inte har någon misstanke på sig men ändå är registrerade. Det är den säkerhetsnivån vi inte gillar. Vi delar den oro som alla andra här hyser för de brottssyndikat som håller på att etablera sig. Där skiljer vi oss inte åt. Däremot skiljer vi oss i fråga om synen på hur man får registrera människor i olika typer av register.
Fru talman! Ronny Korsberg säger att han har andra krav på metoderna. Det kan man kanske ha, men jag tror att man skall ha sådana krav att man når effekt. Också jag har varit tveksam inför att registrera folk som befinner sig i periferin. Men det skall ju av registren klart framgå att dessa människor inte är misstänkta för brott, utan att de kanske har tillhandahållit transportmedel eller på annat sätt är perifert inblandade. Sedan skall de finnas med i ett analysregister under en viss tid. De här registren är, till skillnad från många andra register, väldigt specificerade när det gäller gallring och andra regler och även vad gäller risken att hamna där. Jag delar därför inte Ronny Korsbergs farhågor när det gäller hur registren skall komma att utnyttjas. Att jämföra med debatten för någon vecka sedan om säporegistren är väl att gå litet väl långt. Jag tror inte att det var Ronny Korsberg som gjorde den jämförelsen, utan Gun Hellsvik. Vi får väl anledning att återkomma till det i nästa replikskifte.
Fru talman! Jag kan konstatera att vi gör litet olika bedömningar av de risker som finns här. Per Rosengren påpekar - och jag är medveten om det - att det i registren skall stå om en person inte är misstänkt för något brott. Då kan man fråga sig varför de skall finnas med i registret. Jo, de skall ingå i något slags analysprogram. Det här går att jämföra med om man på en löpsedel skulle påstå att det inte finns någon anledning att misstänka Per Rosengren eller Ronny Korsberg för skattefiffel, att det absolut inte finns någon anledning att misstänka dem för någonting sådant. En sådan löpsedel ger ju i sig upphov till tanken: Jaså, varför talar man då om det? Om det inte finns någon misstanke finns det ingen anledning att göra detta påpekande. Det är ungefär samma sak med det här registret. Varför stoppar man in folk som inte är misstänkta för någonting? För den som har att hantera de här registren är det inga problem. Men om registren kommer i orätta händer eller om de kommer till människor som inte har den insikten och som inte tolkar registren på samma sätt, då finns det som jag ser det en risk att registren blir till men för de personer som har råkat hamna där. Jag respekterar det Per Rosengren säger. Vi har olika bedömningsunderlag och olika syn på de riskerna. Jag tror att vi skulle kunna ha minst lika effektiva verktyg utan att utsätta oss för de här riskerna.
Fru talman! Det är klart att det finns en risk med detta om ett register i samband med en brottsundersökning plötsligt skulle bli offentligt. Men det gäller ju alla register. Då är vi inne på en helt annan diskussion. Då kan vi hävda att inga dataregister över huvud taget är säkra, utan de kan alltid komma ut. Då skall vi förbjuda register över huvud taget. Då tycker jag att det börjar halta litet väl mycket. Sedan ser jag trots allt riskerna med att den grova brottsligheten får ytterligare tag i samhället. Det tycker jag i så fall är en ännu värre risk än att ett dataregister skall komma i orätta händer. Tydligen är det Miljöpartiets stora farhåga i sammanhanget - inte registren som sådana och att folk befinner sig där, utan att dessa register hamnar i orätta händer. Då tycker jag att diskussionen börjar handla om någonting helt annat än vad den egentligen borde handla om.
Fru talman! När jag lyssnade på Per Rosengren insåg jag att här finns någon form av missuppfattning. Jag tycker att det är viktigt att påpeka detta, så att Per Rosengren kanske ändrar uppfattning. Vi har ju ännu inte voterat. Jag hörde Per Rosengren säga att det inte var så farligt att registrera oskyldiga eftersom, som Per Rosengren uttryckte det, det ju är personer som hjälp till på något sätt. Det är just det: Det krävs inte att man har hjälpt till på något sätt! Man behöver över huvud taget inte ha koppling till den brottsliga verksamheten. Om jag råkar vara född syster till en grovt kriminell person vill jag inte påstå att jag kan ses som en person som har hjälpt till på något sätt. Om någon har hjälpt till på något sätt skulle den personen falla under just det som vi moderater kräver, nämligen den lägsta graden av misstanke: anledning anta. Men inte ens den graden av misstanke krävs enligt detta förslag. Per Rosengren har nu, när detta förhoppningsvis är klarlagt, möjlighet att ändra uppfattning i samband med voteringen.
Fru talman! Jag vet inte om jag uttryckte mig så att de har hjälpt till. Men det kan vara folk som har hjälpt till genom att låna ut en bil, som inte alls är inbegripna i den brottsliga verksamheten och inte är misstänkta för det heller. Det är just i samband med händelser som t.ex. att man lånat ut sin bil, kanske skjutsat vederbörande, som även den personen skall kunna registreras. Men då skall det klart framgå att personen i fråga inte är brottsmisstänkt. Jag tycker det är att gå litet väl långt att jämföra den här typen av register, som står i direkt samband med införande av varor över gränsen på olagligt sätt, med de gamla säporegistren. Om de är så gamla vet jag förresten inte; de är tydligen ganska aktuella. Jag tycker att det är två helt olika saker. Här är det knutet till brottslig verksamhet, och här får man också registrera personer som befinner sig i brottslingens periferi men som inte är brottsmisstänkta. Det är riktigt. Precis som jag har sagt är det också där mina farhågor eller dubier har legat. Men jag har ändå fastnat för att vi skall stödja det här, på grund av att vi måste föra kampen mot den grova brottsligheten på alla fronter. Under detta moment fjärde delssatsen förslogs överlåtelse av beslutanderätt till EG-domstolen, vilket krävde att beslut fattades antingen med tre fjärdedels majoritet eller i den ordning som gäller för stiftande av grundlag.

Herr talman! Detta dagens näst sista skatteutskottsbetänkande handlar om olika åtgärder för att stärka förföljda personers möjligheter att skydda sig och sina familjer. Det är en av samhällets basfunktioner att kunna ge medborgarna skydd. Vi moderater har inte mindre än sju reservationer i betänkandet, och det gemensamma för dem är att vi vill gå längre i skyddet av förföljda personer än vad utskottsmajoriteten beslutat. Sekretessmarkering i folkbokföringen är det första steget i ett utvidgat personskydd. Det är skattemyndigheten som beviljar sekretessmarkeringen, men det sker efter praxis och är inte lagreglerat. Riksskatteverket anser att det bör lagregleras, så att man i vanlig ordning kan få ärendet prövat av en annan instans. Regeringen tycker likadant, men tycker att man skall avvakta Brottsofferutredningens rapport. Vi moderater tycker att frågan är så viktig att man inte behöver vänta på någon utredning. Man bör lagreglera redan nu. En annan fråga rör nivån på sekretesskyddet. Uppgifter som finns i folkbokföringen distribueras till andra myndigheter, banker, försäkringsbolag etc. Vi vet ju alla hur påpassade vi är. Delvis är det praktiskt och bra, men om man är hotad och förföljd finns risken att en sekretesskyddad uppgift i folkbokföringen trots allt blir offentlig genom att så många andra får tillgång till uppgifterna. Regeringen anser inte att det behövs någon höjning av nivån på sekretessuppgifter. Orsaken är tvåfaldig: Dels försvåras myndigheters arbete om man inte utan olägenhet kan få tillgång till uppgifterna om en viss person, dels kan personen i fråga riskera att hamna utanför något system. Vi anser att man alltid i första hand måste se till den enskildes behov av skydd och se till att detta alltid är överordnat myndigheternas krav på uppgifter. Kvarskrivning är ett annat skydd. Det innebär att man är skriven på en annan ort än där man bor. Vi tycker inte att skattemyndigheten har den kompetens som behövs för att avgöra om kvarskrivning skall tillämpas eller inte. Det borde i stället vara Rikspolisstyrelsen som gör den bedömningen. Det är den myndighet som bäst kan bedöma hotbilden. Ett ännu starkare skydd för förföljda personer är fingerade personuppgifter. Då är det domstol som fattar beslutet, men Rikspolisstyrelsen har rätt att avslå en begäran om fingerade personuppgifter om Rikspolisstyrelsen finner det sannolikt att tingsrätten kommer att avslå. Vi anser för det första att denna rättighet för Rikspolisstyrelsen bör vara föremål för en kontinuerlig granskning och utvärdering och för det andra att Rikspolisstyrelsen inte skall få avslå en ansökan annat om det är uppenbart att domstolen kommer att avslå. När en person har fått fingerade personuppgifter behövs mycket information och stöd. Det är ju en mycket obehaglig situation även för personen i fråga som ju är mer eller mindre "okänd". Rikspolisstyrelsen är huvudansvarig för kontakterna med personen i fråga. Det är i och för sig bra, men vi tycker att även Brottsoffermyndigheten borde utnyttjas i detta sammanhang. På så vis skulle den samlade kunskapen i dessa två myndigheter bli till nytta för den utsatta personen. En specialtillämpning av sekretesslagarna är när en förälder bor tillsammans med ett barn och sedan flyttar. Barnet får inte ny folkbokföringsort om det till viss del bor kvar på den ursprungliga orten. Detta skapar problem för föräldern. Så betalas t.ex. sociala förmåner till den vårdnadshavare som bor kvar på den gamla adressen. Vi anser att det i lag skall regleras att barn skall vara folkbokförda där de får anses ha sitt huvudsakliga boende. Herr talman! Denna rapsodiska genomgång av våra reservationer visar att vi anser att det är av utomordentlig vikt att samhället ställer upp fullt och helt på brottsoffrens sida. Myndigheters krav på ordning och reda, insamlande av uppgifter m.m. måste stå tillbaka för den oro, skräck och allmänna olust som förföljda personer drabbas av. Våra förslag är inte revolutionerande. De är inte ens uppseendeväckande. De är helt enkelt präglade av sunt förnuft, praktiskt handlag och en vilja att skydda de personer som är förföljda. Förslagen är ur samhällets synvinkel marginella, men de kan betyda en enorm skillnad för enskilda personer. Det är också en del av rättsstaten att skydda medborgarna. Det är därför förvånande att inte fler har velat ansluta sig till vår uppfattning. Herr talman! Vi har som sagt sju reservationer, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Höga skatter på arbete leder till färre jobb. Det har vi hur tydligt som helst fått erfara i vårt land genom den högskattepolitik som i första hand företräds av Socialdemokraterna med ett bra eldunderstöd från Centern. Antalet jobb minskar. Enligt den senaste undersökningen från Statistiska centralbyrån har jobben sedan oktober förra året minskat med Socialdemokraterna vill inte inse sambandet mellan höga skatter på arbete och möjligheten att skapa förutsättningar för nya jobb eller att bibehålla redan befintliga jobb. Det senaste exemplet på denna inställning är den klantiga hantering som har föregått slopandet av sjömansskatten den 1 januari 1998. Ni strålar av glädje att kunna skapa en majoritet för att särskilt beskatta kompetens och därmed medvetet medverka till att stimulera svensk arbetskraft att fly landet. Jag tänker på såväl den befintliga som den nya s.k. värnskatten och den inriktning som även gäller beskattningen av de anställda inom rederinäringen. Trots att näringen under över ett års tid för regeringen har påtalat de negativa effekter som kommer att uppstå när den av riksdagen beslutade avvecklingen av sjömansskatten träder i kraft har ni inte velat ta i frågan. Skatteutskottets ordförande har t.o.m. personligen redan i våras haft kontakter med facket utan att det har hänt något. Det är först då vi moderater tillsammans med Folkpartiet och Kristdemokraterna tar ett initiativ i utskottet med förslag om att tills vidare skjuta på ikraftträdandet av en slopad sjömansskatt som ni tvingas ta upp frågan till behandling. I samband med detta initiativ blev vi överens i utskottet att Finansdepartementet tillsammans med näringen skulle utarbeta ett nytt skatteförslag som skulle vara förankrat såväl hos arbetstagare som hos arbetsgivare. Så blev inte fallet. Ni svek återigen. Det förslag som ligger till grund för dagens beslut är en droppe i havet. Genom denna hantering av detta ärende har ni återigen klart och entydigt visat att man inte kan lita på Socialdemokraterna. Man kan inte göra ett avtal med er. För att friska upp minnet på Sverre Palm och övriga socialdemokratiska ledamöter om hur ni gång på gång sviker era löften skall jag nämna tre exempel på vad ni lovade svenska folket i samband med valrörelsen 1994 men som ni inte har hållit. För det första lovade ni att skattehöjningarna skulle stanna vid 3,7 miljarder kronor. De har hittills blivit 80 miljarder kronor. För det andra lovade ni att den öppna arbetslösheten skulle sjunka till 5 % redan året efter valet. Som bekant ökade den i stället. För det tredje lovade Ingvar Carlsson i den direktsända slutdebatten i TV att stoppa avskedanden inom barnomsorgen, skolan, sjukvården och äldreomsorgen.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 Jag kan tyvärr bara konstatera att dessa exempel förstärker bilden av att man inte kan lita på Socialdemokraterna. Det är bara fagra löften, men ack, vad var de värda? Herr talman! Vi har fått del av ett stort antal brev från parterna inom näringen. Det senaste fick vi i går. I detta påtalas återigen de negativa effekterna av att sjömansskatten skall avskaffas den 1 januari 1998. I den benhårda konkurrens som näringen är utsatt för kommer höjda skatter på arbetet inom sjöfarten att få allvarliga konsekvenser för svensk sjöfart. Utländska arbetsgivare erbjuder redan nu svenskt befäl anställningsvillkor som är betydligt bättre än vad svenska rederier kan erbjuda. Genom dagens beslut medverkar Socialdemokraterna och Centern till att ge de utländska redarna ännu bättre möjligheter. Den föreslagna skatteskärpningen, som kan uppgå till flera tusen kronor i månaden, riskerar att bidra till en befälsflykt från Sverige. Företrädesvis gäller detta det yngre högskoleutbildade befälet. En sådan utveckling är ytterst allvarlig med hänsyn till att befälsbristen redan är akut. Det är obegripligt att Socialdemokraterna inte vill inse att särskild beskattning av kompetens är till skada för landet. Risk föreligger också att slopandet av sjömansskatten, och till följd härav kraftiga löneökningskrav, kan leda till arbetskonflikter inom näringen. Skatteutskottets ordförande har i dagarna fått ett brev från rederiet Vänerlinjen i Göteborg. Jag har också fått del av detta brev. Av detta framgår att de anställda inom nämnda rederi, som enligt gällande bestämmelser erlägger sjömansskatt, inte kommer att få del av vare sig sjöinkomstavdrag eller skattereduktion. Märk väl, Sverre Palm, att de i dag betalar sjömansskatt, men efter den 1 januari får de inte del vare sig av sjöinkomstavdrag eller av skattereduktion! Var och en kan förstå att detta inte är något annat än en katastrof för det här företaget. Exemplet är ytterligare ett belägg för den dåliga proposition som legat till grund för beslutet om att avveckla sjömansskatten. Jag är glad att vi moderater reserverade oss mot beslutet om att avveckla sjömansskatten på det sätt som regeringen har drivit igenom. Avslutningsvis skall jag nämna något om möjligheterna att skjuta på ikraftträdandet av detta med att avveckla sjömansskatten. Jag menar att det är fullt möjligt att i kväll besluta om att återremittera ärendet till utskottet, som då får i uppdrag att återkomma med förslag om att skjuta på detta. Tiden är visserligen knapp, men fullt tillräcklig. Jag förstår inte att Socialdemokraterna och Centern låter sig styras av byråkraterna på Finansdepartementet, Sjömansskattekontoret och Riksskatteverket. För mig är det självklart att det är riksdagen som skall fatta beslut med utgångspunkt i vad som är bäst för landet, inte med utgångspunkt i om det kommer att medföra praktiska svårigheter att klara av det hela. Kan Sverre Palm i dagens debatt ge klara besked till rederiet Vänerlinjen om att dess ombordanställda får åtnjuta sjöinkomstavdrag och skattereduktion? Om så inte är fallet borde Sverre Palm fundera på återremiss. Varför vill ni inte medverka till en lösning som parterna inom näringen kan känna sig delaktiga i? Ni har fortfarande chansen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen i betänkandet.

Herr talman! I december 1996 beslutade denna kammare om en förändring när det gäller beskattningen för sjöbefäl och för människor som jobbar på fartyg. Propositionen hade som inriktning att man skall gå från sjömansskatt till landskatt och att det skall vara kostnadsneutralt. Det innebär att berörda inte skulle drabbas av byte från ett system till ett annat. Under våren, närmare bestämt i april, kom rapporter från sjöbefälen och deras fackförbund om att förändringen innebär att det blir uppemot 3 000 kr mindre i månaden för sjöbefäl. Den proposition som riksdagen godkände för ett år sedan får hård kritik. Här vill jag lägga till följande: Att man kan lägga fram en proposition med ett så erbarmligt dåligt underlag att sjöbefäl - styrmän och sjökaptener på bryggan, liksom sjöbefäl i maskin - får uppemot 3 000 kr mindre i månaden, trots att det i propositionen talas om kostnadsneutralitet, är upprörande. Vi har hela tiden fått alltmer material. Det är också anledningen till att jag i oktober i år, under den allmänna motionstiden, skrev en motion som också är underlag för detta betänkande. Där säger jag att man inte skall ta bort sjömansskatten. I stället menar jag att den skall få vara kvar. Dessutom måste detta utredas grundligt innan nytt beslut fattas. Precis som Karl Gösta Svenson sagt har majoriteten inte visat något intresse här. Vidare har det gjorts försök med utskottsinitiativ, som majoriteten inte godkänt. Dessutom fanns, som sagt, min motion och en centermotion, som blev underlag för betänkandet. Det är märkligt att man har vaknat så sent och att man bara har tagit ett litet steg för att rätta till saker när det gäller det som utfästes i propositionen år Inom EU händer det förändringar inom sjöfartspolitiken. EU-kommissionären Neil Kinnock, förre labour-ledaren i England, är ansvarig för sjöfarten. Han lade i våras fram förslag där han sade att rederier inom EU skulle kunna ha en lägre beskattning. Vi fick ju då det s.k. blixtkriget. Nederländerna svarade direkt och sänkte skatten. Norge med sitt EES-avtal följde efter veckan därpå. Fler länder i EU som har sjöfart sänker nu beskattningen. I vårt land har skatteminister Thomas Östros gett mig svaret att regeringen inte på något sätt funderar på att följa EU:s riktlinjer, eller i varje fall möjligheter, vad gäller lägre beskattning. I stället har vi samtidigt förändringen från sjömansskatt till landskatt. Villkoren för sjöbefäl försämras därmed. Det rör sig om uppemot 3 000 kr mindre i månaden. Nu har vi en utveckling där alltfler svenska sjöbefäl lämnar svenska fartyg. Denna utveckling har accelererat under hösten. Jag vill som exempel nämna att riksdagens ledamöter den 12 maj i år var inbjudna av Sjöfartsforum att vara med på en studieresa med rederiet Tärntank från Donsö. Vi var ganska många som nämnda datum kom till Södertälje kanal. Vi följde med Tärntank till Västerås. Ledningen för rederiet ställde upp och berättade om sjöfartsnäringen, om hur det är att driva ett rederi. Vi fick gå runt på olika stationer och följa fartyget. Vi lärde oss mycket. I går ringde sjöbefälet Hans Muntzing från Höganäs till mig. Han frågade: Hur går det nu i riksdagen med sjömansskatten? Erling, kommer du ihåg resan i maj? Jag svarade: Självklart. Sedan sade Hans Muntzing: Jag är enda sjöbefälet som är kvar på Tärntank efter den 12 maj. De andra har gått över till norska båtar. Hur blir det? Skall jag också flytta? Om skatteutskottet och riksdagen har någon känsla för den svenska handelsflottans möjligheter att överleva måste väl inriktningen vara propositionen från december 1996. Där sägs det att om vi går från sjömansskatt till landbaserad skatt skall det råda kostnadsneutralitet. Berörda skall inte drabbas. Men de drabbas därför att regeringen har ett erbarmligt dåligt underlag för sin proposition. Detta berättas för regeringen, departementet och utskottet. Pressad av en opinion tar man så ett litet steg. Det rör sig om en förbättring med ungefär 1 000 kr. Stora skillnader finns dock fortfarande. Jag förstår inte detta. Jag misstänker att Sverre Palm begriper det här och känner som exempelvis vi andra från västkusten. Kanske är han inte helt fri att agera från Socialdemokraternas sida. Jag blir upprörd över att sådant här kan ske. Avslutningsvis yrkar jag i första hand bifall till Folkpartiet och Kristdemokraterna, vilken är i enlighet med den motion som jag har väckt.

Herr talman! För precis ett år sen beslutade riksdagen i stor enighet att upphäva sjömansskattelagen Övergången till landskattesystemet har utretts sedan 1980-talet. Avsikten har varit att övergången skulle ske i samband med skattereformens genomförande. Det blev nu inte så, men det klargjordes då att arbete pågick i syfte att avskaffa sjömansbeskattningen i dess nuvarande form. Med detta vill jag peka på att det sedan länge varit känt att sjömännen skulle inordnas i landskattesystemet. I samband med förra årets behandling av sjömansbeskattningen justerade vi i utskottet upp sjöinkomstavdraget och den särskilda skattereduktionen för att övergången skulle bli neutral för sjömännen. Vid den förnyade prövning frågan fått i samband med det betänkande som vi nu behandlar - 1997/98:SkU13 - har det visat det sig att ytterligare uppjusteringar behövs. Vi föreslår därför att avdraget och skattereduktionen vid sjöinkomst höjs med vardera 1 000 kr i såväl fjärr som närsjöfart. Den föreslagna höjningen innebär att de allra flesta tjänar på övergången till landskattesystemet. Det är i huvudsak endast de som tagit ut en stor del av sin inkomst som engångsbelopp som får någon försämring. Men för sjöfolket som grupp räknat är omläggningen nu neutral, och utgångspunkten har varit att sjöfolket som grupp räknat skall få ett neutralt utfall av beskattningen vid övergången till landskattesystemet. I den reservation som fogats till betänkandet krävs att övergången till landskattesystemet skjuts upp. Och vi har hört här i debatten att reservanterna anser att det är möjligt att skjuta upp övergången. Utskottsmajoriteten är av motsatt uppfattning. Vi bygger detta på att det är stora praktiska svårigheter. Det är en mängd lagar som måste ändras, som gör det näst intill omöjligt att skjuta på ikraftträdandet. Att ett år efter beslutet och mindre än en månad före ikraftträdandet föreslå uppskjutande av övergången från sjömansskatt till landskatt är skäl nog för avslag på reservationen. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationen.

Herr talman! Jag återkommer till detta med återremissyrkande. Anledningen till att vi har en situation som innebär att det är svårigheter att nu göra en förändring är den senfärdighet som majoriteten och Finansdepartementet har agerat med. Vi har haft klara siffror sedan april månad i år som visar att propositionen har ett erbarmligt dåligt underlag, att beräkningarna inte stämmer. Sedan april har vi vetat detta klart. Vad gäller det förslag som finns sade Sverre Palm att det finns en viss inriktning som skulle innebära att det blir ungefär lika. Jag har beräkningar som jag kan överlämna till Sverre Palm från Sveriges sjöbefälsförening, som visar att det beträffande LO-folket SEKO stämmer. Där har regeringen sett till att det kommer att gå jämnt ut för LO-folket. Men fartygsbefälen - sjökaptener, styrmän, sjöbefäl i maskin - får en försämring på upp till 2 000 kr i månaden om man tar hänsyn till den tusenlapp som skatteutskottets majoritet nu ger. Det är erbarmligt dåligt att regeringen, skatteutskottets majoritet och Finansdepartementet inte vill leva upp till målet kostnadsneutralitet för sjöbefäl. Detta i sin tur innebär att alltfler svenska sjöbefäl går till utländska båtar, i huvudsak norska. Regeringen struntar i det. Det förefaller som att också majoriteten gör det.
Herr talman! Det vi hade att göra i utskottet var att återställa neutralitet. Vi trodde att vi hade fått ett neutralt system i det betänkande vi presenterade förra året. Här har jag bevis från maskinbefälen som visar att de siffror som Erling Bager för fram inte stämmer. I samband med förra årets beslut kom det ut ett pressmeddelande där det stod: De flesta av förbundets medlemmar förlorar mer än en hundralapp i månaden på att sjömansskatten slopas. Det handlar om en skattehöjning på i genomsnitt 125 kr i månaden. Enligt deras egen tidning fångar vi upp i alla fall sex av de nio inkomstgrupper som har presenterats. För fjärrfart är det litet sämre. Men när det gäller att ligga över nollstrecket har vi som grupp räknat fångat upp till 80 % av sjömännen. Det är i huvudsak endast de som har inkomster i form av stora engångsbelopp eller inkomster över 300 000 kr som förlorar.
Herr talman! Jag har uppgifter från Sveriges sjöbefälsförening. Det är inte några enstaka A 4-sidor utan ett kompendium på ett tjugotal sidor som styrker den försämring som sker och som man också meddelat till berörda parter så sent som inför utskottets avgörande. Jag har talat med Rederiföreningen, Sjöfartsjouren och enskilda rederier, och jag vet att dessa siffror stämmer. Vi har presenterat dem för utskottet. Trots det har utskottet nu en minut i tolv, efter det att oppositionen i skatteutskottet har pressat på, gått med på en liten förändring, ett litet steg, men inte helheten. Vi säger från Folkpartiets sida: Lev upp till det som föreslås i propositionen från december 1996 och se till att det blir en kostnadsneutralitet för alla berörda till sjöss, inte bara för LO-folket!
Herr talman! Jag har de handlingar som Erling Bager åberopar. Det finns siffror på förluster. Det är givetvis de som har tagit ut engångsbelopp - en månad, tre månader eller sex månader - som gör de största förlusterna. Det finns även några i höga inkomstlägen. Men som grupp räknat har vi nått neutralitet för sjöfolket i det förslag som vi lägger fram. Jag kan också säga att de här siffrorna är behäftade med en del felaktigheter och får tas med en viss försiktighet. Det beror delvis på från vilken tidpunkt de skall räknas. Man får inte glömma av att vi har ett tak i egenavgifterna som är på 16 500 kr. Här har man egenavgifter som ligger på 23 900 kr och 25 700 kr. Givetvis påverkar det slutsiffrorna.

Herr talman! De siffror som Erling Bager har nämnt här, 2 000 kr i månaden i ökade skattekostnader och alltså mindre pengar i den egna plånboken, stämmer. Det är inte annat än en straffbeskattning på kompetens, på arbete, som tvingar svenska arbetstagare att söka jobb i rederier utomlands för att behålla sin köpkraft. Sverre Palm svarade inte alls på frågan om Vänernrederiet, där man i dag får ha sjömansskatt men efter genomförandet den 1 januari varken sjöinkomstavdrag eller skattereduktion. Engångsbeloppen är, Sverre Palm, en praxis i rederinäringen. Det har ni socialdemokrater varit med om att acceptera som politiker. Vi fick sjömansskatten i slutet av 50-talet. Det har i stort sett fortgått sedan dess med Sjömansskattekontorets goda vilja, med Riksskatteverkets goda vilja och med Finansdepartementets goda vilja. Ni har räddat LO-facket, men ni gör ingenting åt den kompetens som finns, alltså de befäl som finns. De har samma förutsättningar. På det viset står ni inte bakom den proposition som vi fick förra året och som skulle innebära neutralitet i det här avseendet. Man skulle förändra. Vi gick emot det. Vi såg redan då vilka effekter det skulle bli för de befäl som finns på båtarna. Vi såg att de skulle få en mycket hög beskattning när det här drivs igenom. Nu ser vi effekterna av.

Herr talman! Låt mig börja med Vänerntrafiken. Jag ser inte samma fara i den som K-G Svenson. I den proposition som vi antog förra året den 4 december står det på s. 77: "I sjömansskattelagen finns det regler om fartområdena inre fart, närfart och fjärrfart och klassificeringen av fartyg. Klassificeringen görs av Sjömansskattenämnden." Det är den som nu skall avskaffas. "Definitionerna är väl inarbetade och bör föras över till kommunalskattelagen. Sjömansskattenämndens uppgift att klassificera fartygen bör emellertid föras över till Riksskatteverket." Det blir Riksskatteverket som får handhava klassificeringen. Jag förutsätter att Vänersjöfarten klassificeras som närsjöfart också i framtiden. K-G Svenson inledde sitt anförande med att säga att ökad skatt leder till färre jobb. Här sänker vi skatten, och då skulle det leda till fler jobb. Vi ökar avdragen och skattereduktionen och gör det gynnsammare för de anställda. Jag undrar vad sjöfartsnäringen tänker om denna förändring som får effekter på rederistödet, om vi också genomför det som moderaterna i trafikutskottet föreslår. De vill spara 100 miljoner på sjöfartsstödet redan nästan år och avskaffa det inom två år. Vi har alla fall lagt fast att sjöfartsstödet skall gälla i fem år, enligt vad vi beslutade förra året, och vi har tillsatt en utredning som föreslår att det skall ökas.
Herr talman! Vi moderater i trafikutskottet vill ha en helhetslösning som innebär: ingen skatt för de ombordanställda som är i fjärrfart. Vi ser effekterna redan nu och följer upp näringen. Vi har också en långsiktighet i det hela. Med våra förslag får de ombordanställda större möjligheter att verka i framtiden. När det gäller Vänerlinjen finns det inget lagstöd för Riksskatteverket att åstadkomma den här lösningen, vilket Sverre Palm tror sig veta med utgångspunkt från propositionen. Tyvärr är det svar som Vänerlinjen har fått att dess ombordanställda inte får detta avdrag den 1 januari, om sjömansskatten nu slopas. I dag har de sjömansskatt. LO-facket opponerar sig inte emot att en del sjömän har fått neutralitet i förhållande till det som framföres i propositionen. Dessa sjömän har också fått ett engångsbelopp. Ni har med era förslag tagit bort möjligheten att genomföra några skattehöjningar, om man går över till landbeskattning. Men befälen får en skattehöjning. De får ett par tusen mindre i plånboken varje månad. Är inte det skatt på arbete, Sverre Palm? Är inte det en straffbeskattning på arbete och kompetens som gör att befälen inte vill vara kvar i Sverige? Vi riskerar att den kompetensen försvinner från Sverige genom den höga beskattning som ni ålägger dem. Är det inte så, Sverre Palm? Kan jag få ett rakt svar på den frågan?
Herr talman! Jag förutsätter att också K-G Svenson har sett dessa diagram. Här är det fråga om en gungbrädeeffekt. Vi har sagt att sjöfolket som grupp är neutralt. De lägre inkomstlägena gör vinster, och det finns några som förlorar i de högre inkomstlägena, givetvis beroende på vårt skattesystem. Det kan bero på t.ex. värnskatten som kommer att finnas kvar nästa år. När sedan gränsen höjs kan ytterligare några komma in i förtjänstläge. Angående Vänersjöfarten har jag bara den kommentaren som framgår av betänkandet, att definitionen är väl inarbetad och skall föras över till kommunalskattelagen. Sjömansskattenämndens uppgift att klassificera fartyg bör emellertid föras över till Riksskatteverket.

Herr talman! Det här är ett ärende som på ett utmärkt sätt belyser skillnaden mellan pamflettpolitik och resultatpolitik. Jag vill först ge en kort bakgrund. Under senhösten 1996 beslutade riksdagen att ersätta sjömansskattesystemet med en modifiering av landskattesystemet. Förutsättningen var att övergången mellan systemen skulle vara finansiellt neutral såväl för samhället som för de ombordanställda som grupp. Som en följd av riksdagsbeslutet har detta inarbetats i en lång rad förordningar och regelsystem med långtgående effekter för skattskyldiga och myndigheter. K-G Svenson sade att vi låter oss styras av byråkrater. Jag finner därför anledning att redovisa några av de förordningar som berörs.

Av detta framgår alldeles tydligt att det här inte är fråga om byråkratiska bekymmer, utan det är just fråga om det som jag nämnde tidigare: långtgående effekter för såväl medborgare som myndigheter. Menar verkligen K-G Svenson att dessa ändringar som jag nu har redovisat inte skulle beröra några andra än byråkrater? Som tidigare redovisats har under hösten krav rests från näringen och dess organisationer på att ikraftträdandet skulle uppskjutas när det gäller beslutet om övergång från sjömansskattesystem till landskattesystem. Som skäl för detta har framför allt anförts näringens bristande lönsamhet. Av praktiska skäl är detta omöjligt. Icke desto mindre fann företrädare för tre av riksdagens partier sig föranlåtna att begära ett s.k. utskottsinitiativ om uppskjutet ikraftträdande. Här har vi ett exempel på pamflettpolitik i ett nötskal. Endast politiker som inte strävar efter beslut i enlighet med sina förslag - dvs. resultat - kan framställa så orealistiska förslag. Under utskottets behandling av förslaget om ett utskottsinitiativ blev jag varse om att förutsättningarna för 1996 års beslut om neutralitet vid övergången - som jag tidigare beskrivit - inte uppfyllts. Efter kontakter med näringens parter, med Finansdepartementet och med utskottets ordförande igångsattes ett arbete för att rätta till denna brist. Med gemensamma ansträngningar och under stor tidspress växte de förbättringar fram som framgår av betänkandet. Detta är ett gott exempel på resultatpolitik till gagn för framför allt näringen och dess anställda. Det innebär inte att jag är fullt nöjd med resultatet. För detta hade krävts en infasningsperiod avseende effekterna vid utbetalning av s.k. engångsbelopp. Om reservanterna hade övergett sin pamflettpolitik och i stället deltagit i att försöka att skapa resultat hade detta sannolikt varit möjligt. Herr talman! Per Rosengren sade sig tidigare i dag i ett annat ärende vara förvånad över att moderaterna satt på två stolar samtidigt. Jag har slutat att förvånas över detta beteende. Det förefaller vara tämligen vanligt. Här har vi ytterligare ett sådant exempel. Å ena sidan skall stöd till näringen ske via skattesubventioner till de anställda. Å andra sida föreslår samma parti ett successivt neddraget sjöfartsstöd. Jag vill gärna för K-G Svenson och mina andra meddebattörer anföra ett antal citat ur moderaternas partimotion när det gäller trafikpolitiken. Det första citatet: "Subventionerna till sjöfarten bör avvecklas, samtidigt som Sverige internationellt måste arbeta för att rederibranschen får verka på samma villkor utan nationellt stöd och särlagstiftning." Det andra citatet under rubriken Redovisning av stödet för sjöfartsnäringen: "Stödet skapar ineffektiva organisationer, snedvrider konkurrensen och bevarar föråldrad teknik. Sjöfartsnäringen skiljer sig inte från andra verksamheter i dessa sammanhang. Därför bör rederistödet successivt avvecklas." Det tredje och sista citatet: "För bestämmelser om sjuklön, arbetstid och semester finns speciella regler för sjöfarten. Dessa regler har historiska orsaker men saknar i dag betydelse. Bestämmelserna bör därför anpassas till de generella bestämmelser som gäller för svensk arbetsmarknad." Skulle det alltså inte finnas anledning, K-G Svensson, att låta dessa klokskaper också gälla i frågan om skattelagstiftningen? Som tidigare har framgått av debatten föreslår miljoner kronor av en ram om 400 miljoner kronor som övriga partier har ställt sig bakom. K-G Svenson har i en replik förklarat för mig att man skall ha speciella skatteregler som gör de ombordanställda skattebefriade, om jag förstod honom rätt. Var vänlig och tag fram den sekvensen ur motionen. Jag har inte lyckats återfinna den vid en genomläsning av densamma. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i det föreliggande betänkandet.
Herr talman! Rolf Kenneryd gör en väldigt stor historia av att han har gjort en fantastiskt insats tillsammans med näringen för att åstadkomma någonting.

Det är alltså fortfarande en nettoförlust, då de får 2 000 kr mindre i plånboken. Det är en stor insats, säger Rolf Kenneryd. Han anklagar oss moderater, Folkpartiet och Kristdemokraterna för att vi inte vill stödja detta. Vi var överens om att Finansdepartementet tillsammans med näringen och Sjömansskattekontoret skulle göra någonting åt det i förankring hos parterna. Vi hoppades då att Socialdemokraterna och Centern skulle komma fram till förslag som innebar att vi kunde vara eniga i utskottet. Jag förutsatte faktiskt att vi skulle få ett sådant förslag. Men det blev som sagt en droppe i havet - 125 spänn lägre i skatt i månaden i förhållande till 2 000-2 500 kr i högre skatt. Detta är Rolf Kenneryds stora insats. När det sedan gäller Moderaternas partimotion om trafikpolitiken skall jag i nästa replik be att få citera moderaternas reservation.
Herr talman! Jag skall inleda med att ge K-G Svenson och övriga som begärde detta utskottsinitiativ ett erkännande i så måtto att de satte fart på processen. Men metoden var icke användbar. Det krävdes andra metoder för att åstadkomma resultat. Jag vill påpeka att de 125 kr som K-G Svenson betraktar som en droppe i havet icke enbart gäller de som till följd av den här förändringen gör stora förluster, utan det gäller jämväl alla andra ombordanställda, vilket i väsentlig grad kommer att underlätta de nu pågående löneförhandlingarna. K-G Svenson säger att systemet med engångsbelopp har blivit en praxis i näringen. Ja, det är sant. Det har blivit en praxis i näringen, därför att det har skett en anpassning till det rådande systemet som på ett närmast otillständigt sätt avviker från skattereformens principer, vilket jag gärna också vill erinra Erling
Herr talman! Med anledning av den praxis som har förevarit motionerade Rolf Kenneryd och Lars Hedfors tillsammans, när vi fick propositionen förra året, om att höja sjöinkomstavdraget och skattereduktionen på grund av bl.a. engångsbeloppen. Rolf Kenneryd har själv varit med och accepterat detta och bidragit till detta. Säg ingenting om att det är fråga om skatteplanering eller någonting annat! Det är en praxis som är accepterad av näringen, myndigheterna, Finansdepartementet, Socialdemokraterna och övriga partier här i riksdagen. Försök inte krypa bakom det. Ni har skött detta jättedåligt. Kenneryd har ju vetat om att Centerpartiet i en motion har föreslagit ett uppskjutande. Inte ens den motionen har följts upp förrän i samband med att vi kom med initiativet. Så till citatet ur vår reservation: "För att anpassa svenska rederiers kostnadsläge till omvärlden anser utskottet att sjömän i fjärrfart, på samma sätt som i andra länder, bör skattebefrias enligt den modell som gäller för det tidigare internationaliseringsavtalet. För att underlätta tonnageförnyelse och för att utjämna de årliga resultaten i en starkt konjunkturkänslig näring bör fartygsfonderna återinföras."
Herr talman! Jag bestrider å det bestämdaste att Lars Hedfors och min motion, som låg till grund för förra årets beslut, skulle vara betingade av systemet med engångsbelopp. Det är, och har varit, en successiv anpassning till sjömansskattesystemet. Det tillstår parterna utan vidare, för så är det. Därmed är det också naturligt att frågan löses i de kommande och de nu pågående löneförhandlingarna. Det är på den punkten som jag gärna hade sett att vi hade kommit en bit längre med en infasningsperiod. Det hade gjort att den successiva anpassning som nu har skett under en lång följd av år skulle ha fått ett antal år på sig att verka.
Herr talman! Jag begärde ordet på nytt för att göra några kompletteringar. De problem som nu drabbar svenska rederier och sjöbefäl beror på regeringens dåliga beräkningsunderlag. Detta är grunden till de problem som finns nu. Sedan kan man räkna upp hur många lagar som helst som är svåra att ändra på nu i december, före ikraftträdandet av borttagandet av sjömansskatten. Man kunde ha agerat tidigare och inte varit så senfärdiga. Skyll inte på lagarna! Det är den dåliga propositionen och dess beräkningsunderlag som är grunden till problemen. I Sverre Palms Bohuslän finns Folke Patriksson, som driver Bylock & Nordsjöfrakt. Han har vädjat till riksdagens alla ledamöter om att vi skall förstå vikten av att ha kvar de svenska sjöbefälen. Det tar lång tid att utbilda ett sjöbefäl som skall stå på bryggan. Folke, som själv har varit sjöbefäl under lång tid, berättade att när han kommer upp på bryggan startar han en dieselmotor genom att klicka med musen på en dator. Han säger: Det är mycket som är nytt - mycket ny teknik och många dyra fartyg. Hjälp oss att rädda kvar svenska sjöbefäl. Sedan är det glädjande att Rolf Kenneryd i sitt anförande säger att han inte är nöjd med förslaget. Han tycker att man borde ha gjort fler justeringar. Det visar att det finns en insikt i Centerpartiet, att man förstår problemen. Det är viktigt att den signalen går fram. Jag yrkar nu återremiss av betänkandet, därför att jag tycker att det är viktigt att skatteutskottet återigen kan undersöka frågan och se efter om man kan göra de här viktiga förändringarna. Jag yrkar på återremiss. Mitt andrahandsyrkande gäller reservationen från Folkpartiet, Moderaterna och
Herr talman! Jag vill yrka avslag på återremissyrkandet. Dessutom vill jag kommentera det Erling Bager säger om att vi har ett dåligt beräkningsunderlag. Vi har nu rättat till den felaktighet som fanns. Det underlag som vi i dag har presenterat bygger på det som parterna har lagt fram. Det är de som har sagt att de vill att sjöinkomstavdraget höjs med 1 000 kr och att skattereduktionen höjs med 1 000 kr i såväl fjärr som närsjöfart. Det var en av deras fem punkter. Den punkt som inte har tillgodosetts är engångsbeloppen.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

Jag konstaterar att det inom majoriteten finns en spricka.
Herr talman! Det var just engångsbeloppen som var den viktigaste frågan för sjöbefälssidan, Sverre Palm. Det var därför ni inte kunde komma överens, och ni får inte diskutera frågan. Rolf Kenneryds infasning kan jag sympatisera med i väldigt hög grad. Vi skulle kunna åstadkomma en sådan. Men den möjligheten har oppositionen inte fått på grund av att ni inte har velat skjuta på ärendet. Möjligheten att skjuta på ärendet finns fortfarande. Det går. Riksdagen kan fatta beslut om att skjuta på ärendet och även greja till de förändringar i lagstiftningen som behöver göras. Den möjligheten finns. Och det är vi som skall besluta detta. Vi skall inte behöva styras utifrån av att det är opraktiskt och svårt. Vi kan klara det. Det är det som är det väsentliga i den här frågan. I övrigt vill jag bara meddela att vi från moderat håll kommer att stödja Erling Bagers yrkande om återremiss.

Fru talman! Regeringens hantering av frågan om Sveriges förhållande till den gemensamma valutan euron utmärks av den uppskovspolitik och brist på politiskt ledarskap som kännetecknat socialdemokraterna under hela denna mandatperiod. Följden blir ekonomiska förluster för medborgare och företag samt minskat inflytande för vårt land i det europeiska samarbetet. Socialdemokraterna kan inte skylla på för kort betänketid. Förhandlingarna om Sveriges inträde i EU bedrevs i nära kontakt mellan regeringen Bildt och det stora oppositionspartiet. Enighet rådde om att Sverige inte skulle söka sådana undantag från Maastrichtfördragets bestämmelser om EMU som gällde för Storbritannien och Danmark. I den av socialdemokraterna granskade EU-propositionen uttalades att "Sverige vill delta i den framväxande ekonomiska och monetära unionen." I den nu aktuella propositionen slås det fast att "de medlemsstater som vid urvalstillfället under våren 1998 av stats och regeringscheferna bedöms uppfylla de nödvändiga villkoren har både en rätt och en skyldighet att delta i valutaunionen." Regeringen tillägger att endast Storbritannien och Danmark har rätt att stå utanför. Således: Om Sverige uppfyller inträdesvillkoren är vi enligt socialdemokratisk uppfattning skyldiga att vara med. Regeringen har också förklarat att vårt land vid urvalstillfället kommer att uppfylla samtliga inträdeskrav - de s.k. konvergenskriterierna. Formellt kan det ifrågasättas, främst beträffande kravet att kronan skall ha deltagit i den europeiska växelkursmekanismen, ERM, i två år före inträdet. Men den svenska regeringen har länge betecknat detta kriterium som inaktuellt. Mot den bakgrunden ter sig förslaget att Sverige inte bör införa euron högst egendomligt. Det förefaller som om regeringen medvetet förordar ett fördragsbrott. Låt oss anta att en medborgare, som önskar betala med euro här i landet, tar fasta på propositionens ord och går till EG-domstolen för att få prövat hur ett nej-beslut stämmer med Sveriges medlemsfördrag. Håller inte Sören Lekberg, som företräder den utskottsmajoritet som ställt sig bakom regeringens argumentation, med om att chansen till framgång logiskt sett borde vara betydligt större för denne person än för Harry Franzén i systembolagsmålet? Mycken tid har - inte minst i vårt land - ägnats åt att diskutera den teoretiska frågan om en gemensam valuta är en bra idé eller inte. Den debatten är nu överspelad. Med stor säkerhet införs euron på utsatt tid den 1 januari 1999. Vi moderater anser att Sverige skall delta fullt ut i det europeiska valutasamarbetet, helst redan från början. Det följer som sagt redan av anslutningsfördraget. Men i sak är det naturligtvis också så att en väl fungerande gemensam marknad förutsätter en gemensam valuta. Transaktionskostnaderna minskar, prisjämförelser underlättas och handeln över gränserna främjas, särskilt för mindre företag. Vi kan räkna med lägre räntor och en mer stabil valuta. Slutsatsen blir för vår del densamma som inför inträdet i EU: bättre inne än ute. Alternativet till medlemskap är utanförskap. Det främsta skälet till EMU-utredningens avvaktande hållning var att Sverige inte borde avhända sig möjligheten att bedriva en självständig penning och valutapolitik innan strukturella reformer genomförts för en bättre fungerande ekonomi och lägre arbetslöshet. Men utrymmet för självständigt handlande blir under alla omständigheter i praktiken ytterst begränsat. Med dagens internationaliserade finansmarknader ges ingen möjlighet för ett litet land i Europas utkant att göra som man vill på det ekonomisk-politiska området. Ett läge där Sverige kan anses uppfylla de ekonomiska villkoren för deltagande i valutaunionen, men ändå ställer sig vid sidan av, blir på sätt och vis svårare att hantera än om vi inte skulle ha kunnat kvalificera oss. Misstanken uppstår genast att vi håller öppet för att återgå till gamla tiders inflations och devalveringspolitik. Det leder till misstro beträffande Sveriges vilja att hålla nere inflationen, vilket ställer än större krav på en stram finanspolitik och strukturella reformer, samtidigt som förutsättningarna för sådana blir sämre med den högre räntenivå och den mer skakiga valuta som följer. Ett införande av euron kan väntas få en nyttig, disciplinerande effekt. Vetskapen att det inte går att devalvera sig ur framtida kostnadskriser leder till en mer långsiktig och återhållsam finanspolitik respektive lönebildning. Redan de konvergenskrav som ställts upp inför valutaunionens bildande har förmått EU länderna att föra en mer likartad finanspolitik med inriktning på långsiktig stabilitet. Det finns goda skäl att anta att denna utveckling kommer att fortsätta när euron väl är ett faktum, inte minst därför att stabilitetspakten kräver det. Det vore därför fel av Sverige att undandra sig den positiva effekt på stabiliseringspolitiken som ett deltagande i valutaunionen ger. Fru talman! En stor nackdel med att ställa Sverige utanför vid valutaunionens start är att vi då avsäger oss inflytande på utformningen av de regler som skall styra valutasamarbetet. Vi avstår också från att påverka och bidra till rekryteringen av tjänstemän till den europeiska centralbanken. Skador av detta slag tar lång tid att reparera, när vi moderater väl fått gehör för vår linje att Sverige skall delta i EMU fullt ut. Frågan om det inflytande - eller bristande inflytande - som Sverige får på det ekonomiska området inom EU har den senaste tiden främst gällt det euroråd som för EMU-ländernas räkning skall förbereda Ekofinrådets sammanträden. Här liksom i flera tidigare fall har den svenska regeringen uppträtt som om man både kan äta kakan och ha den kvar. Premiärminister Jean-Claude Juncker i Luxemburg, som för närvarande är ordförandeland i EU, uttryckte för några dagar sedan sin irritation på följande sätt: "De försökte blockera bruket av nickel i vissa av euromynten och ersätta det med en metallegering som heter Nordic gold. Sedan skall de inte ens använda mynten i sitt eget land." Finansministern och ledamöter av EU-nämnden minns säkert liknande påpekanden från min sida. Juncker anmärkte särskilt på att Sverige tänker låta andra länder ta de politiska riskerna med valutaunionen för att själv avvakta och se om euron blir en framgång innan man går med. Det är inte särskilt förvånande att Sverige enligt den franske finansministern inte kan ha en röst i en grupp som har en gemensam valuta som vi inte vill göra till vår egen. Ett svenskt beslut att stå utanför valutaunionen påverkar med nödvändighet inte bara vårt anseende i ekonomiska sammanhang utan inverkar också negativt på vårt inflytande i det europeiska samarbetet i stort. Det framstår som alldeles obegripligt för andra länder, som likt t.ex. vårt grannland Finland är angelägna att kvalificera sig för deltagande från första början. Naturligtvis är det ingen tillfällighet att Finland har vunnit betydligt större inflytande och respekt inom EU än Sverige. Den brist på ledarskap och ansvarstagande som regeringen uppvisar i Europapolitiken i allmänhet och beträffande EMU i synnerhet gör att vårt land förlorar i trovärdighet och tyngd. Mest anmärkningsvärt med den nu aktuella propositionen är att regeringen inte anför något som helst sakskäl för sitt nej till euron. Den närmast till hands liggande ursäkten för att inte delta från start kunde ha varit att hänvisa till att Sverige inte anslutit sig till ERM i tid. Ett hinder för detta argument är förstås att regeringen envist förfäktat att växelkurskriteriet inte längre är aktuellt. Ändå blir väl detta den formella grund som kommissionen och EMI kommer att åberopa när de i vår finner att Sverige inte klarat att uppfylla konvergenskraven. Regeringen kunde också ha hänvisat till EMU utredningens huvudskäl för att avvakta med inträde, nämligen att strukturfelen i den svenska ekonomin först måste avhjälpas. Detta motiv för ett dröjsmål avvisas med harm av finansministern, som förklarar i propositionen att "svensk ekonomi har nått en tillräcklig grad av styrka och varaktig stabilitet för att kunna delta i valutaunionen". Men då kvarstår ju endast EMU-utredningens slutsats att de samhällsekonomiska vinsterna och Sveriges politiska inflytande i EU talar för snabbt inträde. Regeringen säger sig faktiskt på dessa punkter dela utredningens bedömningar. Särskilt finns det anledning att fästa sig vid medgivandet att "Sveriges inflytande skulle bli större om Sverige ingick i den krets länder som fördjupar integrationen genom att införa en gemensam valuta". Regeringens enda i propositionen redovisade motiv för sin avvisande ståndpunkt är alltså folkmeningen sådan den kommer till uttryck i opinionsmätningar. Detta är inget annat än ren och skär SIFO-politik. Det har länge varnats för tendenser till "sifokrati", där politiska beslut görs beroende av utfallet i opinionsundersökningar. Utskottsmajoriteten har, vad jag förstår, nu anslutit sig till denna uppläggning. Detta är särskilt anmärkningsvärt eftersom ingen vet hur Socialdemokraterna förhåller sig till denna avlästa folkmening. Är partiledningen och regeringen också negativt inställd? Har den motsatt uppfattning, eller har den till äventyrs inte någon åsikt alls? Propositionen tyder närmast på det sistnämnda. Men det är i så fall smått otroligt. Regeringen skulle alltså sakna uppfattning i en så för landet väsentlig fråga som Sveriges förhållande till EU:s valutaunion. Det är faktiskt så, ärade kammare, att vi fortfarande inte vet om statsministern eller ens finansministern anser att ett införande av euron är bra eller dåligt för Sverige. Nu vill man tydligen avvakta att en partikongress någon gång i framtiden skall finna att opinionen på något sätt har mognat, så att frågan kan föras till avgörande. Men hur skall det gå till, när regeringens ledande företrädare beskriver frågan som så svår att inte ens de med den expertis de förfogar över kan komma fram till en bestämd mening? Får jag fråga finansministern: Vad skulle Erik Åsbrink - medborgaren Erik Åsbrink - svara om SIFO ringer för att med hans hjälp pejla folkopinionen? Är han för ett införande av euron, säger han nej eller skulle han hålla fast vid vad som officiellt gäller, dvs. vet ej? Den frågan måste finansministern besvara i dagens debatt. Hur kan man hänvisa till folkopinionen om man själv ställer sig utanför den, om man själv inte på något sätt vill delta och berika denna folkopinion? När det nu i propositionen inte anges något sakskäl mot ett införande av euron i Sverige, borde regeringen rimligen anstränga sig för att skingra obefogad oro i stället för att passivt böja sig för den reaktion den avstår från att försöka påverka. Men det räcker inte med den brist på ledarskap och ansvarstagande för landets framtid som propositionen representerar. I intervjuer och uttalanden vid sidan därav har ledande företrädare för regeringen ägnat sig åt vad som inte kan beskrivas som annat än dubbelspel. Både statsministern och finansministern har uttalat farhågor för att finans och skattepolitiken inom EU kan utvecklas i överstatlig riktning, trots att det nyligen träffade Amsterdamfördraget inte tar ett enda steg i den riktningen. När statsministern i Veckans Affärer tillfrågas varför regeringen inte har givit uttryck åt sin oro i propositionen, svarar han att han inte vill skriva andra länder på näsan hur EMU-projektet kan utvecklas. Regeringens propositioner till riksdagen är tydligen avsedda för utlandet, medan politiken redovisas för svenskar övervägande i tidningsintervjuer och vid konferenser! Fru talman! Vi moderater vill att Sverige så tidigt som möjligt skall delta fullt i det europeiska valutasamarbetet. Det förutsätter en snabb anslutning till ERM. Genom att Socialdemokraterna gjort motstånd på denna punkt kan det ändå inte ske i tid för att vi skall kunna hävda att vi uppfyllt växelkurskriteriet. Men även om vi därmed inte formellt kan göra anspråk på inträde från början, bör vi begära dispens från kravet på valutastabilitet, så att vi inte ställs utanför längre än nödvändigt. Om en anslutning vid starten inte visar sig möjligt, bör den ske snarast möjligt därefter. Givetvis är det att föredra att ett beslut härom fattas med bred uppslutning. Socialdemokraterna har angivit att innan ett deltagande blir aktuellt, skall frågan underställas folket för prövning. Vi moderater kommer givetvis att driva frågan inför nästa års val. Men enligt Socialdemokraterna måste ställningstagandet ske senare. Vi menar att ett lämpligt tillfälle då är valet till Europaparlamentet i juni 1999. Sverige skulle därmed vinna inträde i valutaunionen före första halvåret 2001, då vårt land för första gången skall utöva ordförandeskapet i EU. Det är svårt att se hur vi på ett fullgott sätt skulle kunna utföra denna uppgift, om vi inte får vara med när ett så viktigt område som valutaunionen behandlas. Med den tidtabellen skulle vi också delta fullt ut i valutasamarbetet i god tid innan euron uppträder även i form av sedlar och mynt i början av Tyvärr avvisar regeringen denna tidtabell som alltför snabb. Men om vägen till fullt deltagande i EMU därmed förefaller stängd för överskådlig tid, försvinner därför inte frågan om Sveriges förhållande till euron. Den kan införas i vårt land på andra vägar, t.ex. genom att kronan ansluts till ERM och ges en lika fast relation som i Danmark, vilket i praktiken gör den till en euro i annan form. En annan möjlighet är att euron ges ställning av lagligt betalningsmedel i Sverige - antingen vid sidan av eller i stället för kronan. Ty vi kan vara övertygade om att vi inte blir av med euron i Sverige, även om en riksdagsmajoritet skulle säga nej därtill. I denna fråga råder samma förhållande som när det gällde Sveriges medlemskap i EU. Det var många företrädare i näringslivet som i slutet av 80-talet sade till mig att vi politiker kan bråka om EU-anslutning hur mycket vi vill, näringslivet har redan anslutit sig via dotterbolag och investeringar ute i Europa. Nu anmäler sig kraven från företagen att ha euron som grund för aktiekapital, årsredovisningar samt deklaration och inbetalning av skatt. Likaledes kommer medborgare att vilja hålla konton och kunna göra betalningar i euro. Åtminstone i dessa avseenden borde det väl ändå vara möjligt för regeringen och riksdagsmajoriteten att öppna sig för en utveckling som jag är övertygad om kommer att leda till att euron inom inte alltför många år trots allt kommer att bli den valuta som används i vårt land. Med dessa ord yrkar jag, fru talman, bifall till reservation nr 1, samtidigt som jag anmäler att vi moderater naturligtvis står bakom de övriga reservationer vi har fogat till betänkandet.

Fru talman! I dag kommer riksdagen att fatta ett av de viktigaste besluten under hela denna mandatperiod. Det ställningstagande som riksdagen skall göra i dag till den ekonomiska och monetära unionen är vida större än beslutet om medlemskap i den europeiska unionen. Ett beslut som handlar om rätten till en egen riksbank och en egen valuta för en nation är något av en ödesfråga. EMU är enligt vårt sätt att se ett centralistiskt projekt. Den ekonomiska och monetära unionen, med en europeisk centralbank, innebär risker för ökad maktkoncentration. Viktiga ekonomiska beslut kommer att fjärmas från folket. Det råder inget tvivel om att EMU-projektet i dag saknar ett brett folkligt stöd i vårt land. Det är något som vi från Centerpartiet har framhållit. Det har framhållits i regeringens proposition. Det har framhållits i flera andra partiers motioner och också i en debattartikel vi har kunnat läsa i en av dagens tidningar. Det är mot den bakgrunden en gåta att det finns fartblinda anhängare av en gemensam valuta som vill offra den svenska kronan mot det svenska folkets intresse. Man riskerar att sätta sådana krafter i rörelse att hela den europeiska samarbetstanken riskerar att gå om intet. För Centerpartiet är svenskt EMU-medlemskap inte aktuellt inom nu överskådlig tid. De starkaste skälen för vårt ställningstagande är följande: EMU-projektet är ett centralistiskt uppifrånprojekt, som allvarligt hotar möjligheterna att utvidga EU EMU innebär ingen möjlighet för Sverige att föra en självständig penningpolitik. EMU riskerar att leda till en ensidig folkomflyttning och problem med regional arbetslöshet som följd. Det är bra att regeringen drar den kloka slutsatsen att Sverige inte skall vara med i den tredje fasen av EMU när den inleds den 1 januari 1999. Det mesta talar för att Sverige kan stå väl så starkt utanför EMU. Läget i Sydostasien, med närmast dagliga rapporter om valutaoro, kraftiga kursrörelser på börsen, krascher i finanshus och banker och allmän stor oro, borde lända dem till eftertanke som förespråkar en fast växelkurs. Den internationaliserade ekonomin och det allt snabbare informationsflödet över världen kräver betydande flexibilitet. Sverige, som är ett litet land men ändå har ett mycket stort utrikeshandelsberoende, har särskilda krav på sig. Det ställer extra stora krav på vår förmåga till flexibilitet och anpassning. Med en rörlig växelkurs, ett inflationsmål i penningpolitiken och en stram finanspolitik har Sverige möjlighet att vara flexibelt i en alltmer flexibel omvärld. I annat fall skulle t.ex. lönesänkning, folkomflyttningar och högre arbetslöshet vara anpassningsfaktorer som vi tvingas till. Den gemensamma valutan är ett högt spel, särskilt mot bakgrund av de olika ekonomiska förutsättningar som råder inom det tilltänkta EMU-området. Risken är att den penningpolitik som bestäms av ett fåtal personer i Frankfurt inte kommer att passa något konjunkturläge inom EMU-området, eftersom det kommer att råda vitt skilda konjunkturer. Risken är att Europa splittras i vissa områden med överhettning och i vissa andra områden med kall lågkonjunktur. För Centerpartiet handlar inte motståndet mot EMU om att slippa undan obekväma beslut för att ha ordning i Sveriges ekonomi - tvärtom. Det har vi dessutom visat under hela 90-talet. Mer än något annat parti har vi tagit ansvar för att få en sund samhällsekonomi. Kraven på goda och stabila svenska finanser blir snarast starkare utanför en ekonomisk monetär union. Det gör också att Sverige står starkare. Förutsägbarheten blir större för marknadens aktörer med strama finanser. Steg för steg kan den svenska statsskulden betalas av med överskott i budgeten, vilket är nödvändigt för att minska sårbarheten. Det har lagts en grund för att Sverige skall kunna stå starkt utanför EMU. Det har varit ett delmål med vår aktiva insats i saneringen av statens finanser. Utan sanerade svenska statsfinanser skulle möjligheterna att säga nej till EMU utan allvarlig skada för Sverige vara väsentligt mindre. Tack vare ett målmedvetet arbete och en rak ekonomisk kurs har vi vunnit dubbelt - dels handlingsfrihet att satsa offensivt utan att låna, dels handlingsfrihet att själva bestämma om Det handlar helt enkelt om en politik för företagande, för att skapa det ekologiska lyftet i vårt land, sänkta skatter för rättvisa och fler jobb, kunskapslyft och tillräckliga resurser till vården, omsorgen och skolan. EMU-anhängarna sätter, såvitt jag kan förstå, andra värden före en sådan politik, dvs. mindre makt för Sverige att bestämma i egna angelägenheter. Man anar också en människosyn där individer reduceras till enbart produktionsfaktorer. I själva verket är EMU:s tredje fas första steget mot en politisk union, med allt mindre att besluta om i Sveriges riksdag. En europeisk centralmakt formas. Detta strider i grunden mot Centerpartiets ideologiska övertygelse om decentralisering och ökat lokalt inflytande. Fru talman! Jag har berört värdet av en självständig penningpolitik, och jag har svårt att se varför regeringen befarar att den svenska penningpolitikens förtroende kan ifrågasättas. Det finns litet grand av det i propositionen. Det finns inte något skäl till att ett litet land skall ha höga räntor och svag valuta. Tvärtom visar ju utvecklingen, sedan det stod klart att Sverige inte ansluter sig till växelkursmekanismen ERM och att EMU-medlemskap inte är aktuellt de närmaste åren, att räntegapet mot exempelvis Tyskland har minskat. Det har också gjort att den svenska ekonomin i dag står starkare än tidigare. EMU anhängarnas domedagsprofetior har kommit helt på skam. De har hela tiden talat om att vi tvingas att ansluta oss till ERM och att vi måste ha EMU medlemskap för att få ned räntorna. Det är inte den typen av signalåtgärder som styr vår räntepolitik, utan det är helt andra faktorer, enligt mitt sätt att se. När det gäller jobben delar vi den uppfattning som framkom i EMU-utredningen. Riskerna för ökad arbetslöshet skulle enligt utredningen vara större vid medlemskap, eftersom vår egen handlingsfrihet skulle starkt begränsas. Möjligheterna att bekämpa arbetslösheten är större om Sverige står utanför valutaunionen. Och ett viktigt mål i den ekonomiska politiken är ju att pressa tillbaka arbetslösheten. EMU är detta sekels viktigaste fråga. Om det skulle uppstå en majoritet i Sveriges riksdag för att ansluta Sverige till EMU måste enligt vår uppfattning svenska folket tillfrågas i en folkomröstning. EMU innebär ett mer långtgående överlämnande av makt än År 1994, när svenska folket fick ta ställning till om Sverige skulle bli medlem i EU, diskuterades föroch nackdelarna med ett svenskt medlemskap i EU. Däremot tog man inte ställning till frågan om ett eventuellt framtida medlemskap i den monetära unionen. Jag vill erinra om vad som sades i den proposition som låg till grund för folkomröstningen om EU medlemskapet: "Om Sverige beslutar sig för ett deltagande i EMU:s tredje fas följer att beslut om utgivning av sedlar och mynt samt frågan om lagligt betalningsmedel överförs till den europeiska centralbanken. Detta kräver också ändringar i bestämmelserna om sedelutgivningsrätten." Med andra ord: Sedelutgivningsrätten är en grundlagsfråga. Och det betonades mycket tydligt i fyrpartiregeringens proposition. Den nuvarande riksdagen har enhälligt godkänt den propositionen utan några som helst invändningar. Den enda möjliga tolkning som kan göras är att om Sverige eventuellt vid någon tidpunkt vill gå med i valutaunionen måste regeringsformen ändras dessförinnan. Det har svenska folket folkomröstat om. Om man frångår det kan EU omröstningens demokratiska legitimitet ifrågasättas. Den svenska grundlagen måste tas på allvar. Den får inte manipuleras bort på det vis som nu riskerar att ske. Ett medlemskap i en ekonomisk monetär union, med gemensam valuta, är ett större steg än medlemskapet i EU. Därför är det viktigt att ett eventuellt svenskt medlemskap i EMU föregås av en folkomröstning. Däremot är det inte - såvitt vi kan förstå, eftersom det finns en bred uppställning för att inte nu ansluta oss till EMU - i närtid aktuellt med en folkomröstning eftersom flera partier här i riksdagen avvisar ett medlemskap i EMU. Därmed är också den tidigast tänkbara tidpunkten för en folkomröstning valdagen 2002. Fru talman! Det är bra att Sveriges riksdag i dag klargör att EMU-medlemskapet inte nu är aktuellt. Det är det bästa för ekonomin, för Sverige och för Fru talman! Jag ber mot den bakgrunden att få yrka bifall till reservationerna 7 och 11 till betänkandet. I övrigt står vi bakom utskottets majoritetstext.
Fru talman! Per-Ola Eriksson framträder i dag som övertygad motståndare till valutaunionen. Han vet att han skulle svara nej om SIFO skulle ringa. När man hör honom undrar man om han är nöjd med att vi har kronan som valuta i hela Sverige. Det verkar vara ett centralistiskt projekt. Skall man inte decentralisera det också, så att man får en särskild valuta uppe i Norrbotten, t.ex.? Det är den logik som Per-Ola Han citerar ur fyrpartiregeringens proposition för att bevisa att alla då var överens om att grundlagen måste ändras beträffande sedelutgivningsrätten. Jag har redan angivit ett annat citat som den regeringen stod bakom. Det står att Sverige vill delta i den framväxande ekonomiska och monetära unionen. När riksdagen i december 1994 beslutade om inträde i EU hade Per-Ola Eriksson inga invändningar om detta. Sedan vill jag ta upp sedelutgivningsrätten. Det står i 9 kap. 13 § att endast Riksbanken får utge sedlar och mynt. Detta är en bestämmelse som tillkom i början på seklet för att hindra andra banker i Sverige Det är inte frågan om att någon är inställd på att göra detta. Men enligt Maastrichtfördraget sägs det att utgivningsrätten kommer att ligga hos ECB och de nationella centralbankerna. Därmed finns det ingenting som motsäger att det är möjligt att även i fortsättningen ha med den paragrafen. Jag kan hålla med om att den kan ändras när vi en gång har inträtt i EMU. Man bör få en större likformighet när det gäller de rådande förhållandena.
Fru talman! Jag tycker att det första som Lars Tobisson tog upp var ett lågvattenmärke. Jag tror inte att något parti har föreslagit att vi skall ha en valuta för varje län. Det tycker jag var en dum kommentar från Vi har inte motsatt oss andra fasen, Lars Tobisson. Det var den vi tog ställning till. Vi är förpliktade att följa detta som en del i Maastrichtfördraget. På den punkten är vi helt överens. Vad det nu handlar om är tredje fasen, med en gemensam valuta och gemensam centralbank. Det är ju det vi diskuterar. Jag undrar varför Lars Tobisson inte vill stå fast vid den politik som fyrpartiregeringen drev. Han säger att man i efterhand kan komma att ändra grundlagen. Är det inte bättre att först ändra grundlagen och låta svenska folket pröva detta, och därefter vidta de mått och steg som följer av det? Man skall inte först fatta besluten och därefter ändra grundlagen. Jag tycker att Lars Tobisson behandlar frågorna i fel ordning.
Fru talman! Jag har i de överläggningar som har varit sagt att jag kan acceptera båda vägarna, men jag ser inte det hinder som Centern försöker utmåla mot att inträda i EMU så länge denna föreskrift står kvar. Jag tror att det i botten finns en förväxling med frågan om lagligt betalningsmedel. Den regleras inte i grundlagen. Det står i riksbankslagen, § 5, att det är kronor och ören som är lagligt betalningsmedel i Den bestämmelsen kan ändras genom ett riksdagsbeslut med enkel majoritet. Riksbanken kan sedan i och för sig försöka utge andra mynt än vad som är föreskrivet i riksbankslagen, men de kommer inte ha större värde än Monopolpengar. Det är en fråga om hanteringen av och försörjningen med betalningsmedel, som regleras i bestämmelsen att endast Riksbanken har rätt att utge sedlar och mynt. Den ändras inte. Det blir även vid ett införande av euron i Sverige från den europeiska centralbankens sida naturligt att det är Sveriges Riksbank som sköter hanteringen av sedlar och försörjningen med betalningsmedel i Sverige. Det framgår också tydligt av Maastrichtfördraget. Därför målar man upp en skräckbild när man hävdar att det är ett brott mot grundlagen. Så är det inte. Jag citerade vad som skrevs i propositionen om att vi vill delta i EMU. Per-Ola Eriksson bestrider inte att Centerpartiet stod bakom detta. Det är ett faktum, och därmed har Centerpartiet ändrat ståndpunkt i förhållande till EMU sedan dess.
Fru talman! Lars Tobisson blandar bort korten. Det jag sade var att fas två ingick i folkomröstningen om medlemskapet i EU. Det finns ett brett stöd för det i Sveriges riksdag. Sverige är förpliktigat att göra en del förändringar också vad gäller Riksbankens roll i det sammanhanget. På den punkten står vi fast. Vi har inte ändrat uppfattning. Däremot markerar vi väldigt tydligt när det gäller den proposition som riksdagen enhälligt har ställt sig bakom att riksdagen självt skall ta ställning till det tredje steget. Dessutom har vi från vårt håll markerat att ställningstagandet bör föregås av en folkomröstning. Lars Tobisson och alla andra här i kammaren var överens om att man behövde göra en grundlagsändring. Det var det ställningstagande vi gjorde hösten 1994. Nu säger Lars Tobisson att han kan tänka sig detta. Varför lägger ni inte fram ett sådant förslag? Jag tycker att Lars Tobisson och Moderaterna måste bestämma sig. Om ni vill ha en grundlagsändring skulle ni ha lagt fram ett förslag i dag. Då skall ni rösta på den reservation som tar upp frågan, dvs. Ni vill faktiskt kringgå detta. Jag kan bara tolka det på ett sätt. Moderaterna och vissa grupperingar kring Moderata Samlingspartiet vill smyga in Sverige, kringgå grundlagen och göra Sverige till medlem i EMU. Det tycker jag är en allvarlig hantering och ett brott mot grundlagen. Jag tycker att man skall behandla det seriöst. Det är synd att Moderaterna har frångått det ställningstagande vi gjorde gemensamt här i riksdagen hösten 1994.

Fru talman! Jag tog med mig ett exemplar av ett euromynt. Detta är en euro. Det är ett exempel på de gemensamma pengar som våra grannländer nu kommer att införa. Sverige är inte med. Regeringen vill att Sverige skall stå utanför. Sverige skall inte vara med i gemenskapen. När dagens socialdemokrater driver Europapolitik ställer man Sverige utanför Europasamarbetets kärna. Detta har betecknats som att man gör Sverige till ett undantagsland. Det är inte min beteckning, utan det är den finska regeringens beteckning på den svenska positionen i en skrivelse till den finska riksdagen: "Ett utanförskap, med ställningen av undantagsland, skulle oundvikligen öka osäkerheten inför framtiden". När man nu ser på utanförskapet ser man att det både finns ekonomiska och politiska aspekter. Det finns två frågor. Den ena gäller om EMU är bra eller dåligt för Europa i botten. Den andra gäller om EMU är bra eller dåligt för Sverige, givet att de andra elva länderna beslutar sig för att starta 1999. Jag tror att det är väldigt viktigt att våga se verkligheten som den är och inte vilseleda väljarna eller opinionen med alternativ som aldrig funnits eller som redan är överspelade. Låt oss för Sveriges skull koncentrera oss på frågan om vad vi skall göra när EMU Jag skulle vilja lyfta fram tre aspekter inom det ekonomiska området. Det gäller instabiliteten, risken för investeringsflykt och kostnaderna i form av framför allt en högre ränta. Utanförskapet innebär en ökad oro och en ökad ekonomisk instabilitet för Sverige. Vi kommer att se snabba svängningar vad gäller vår valuta. Det finns en given efterfrågan på riskfyllda spekulativa placeringar på valutamarknaderna. De är i dag utspridda över ett antal valutor i Västeuropa. 1999 tar man bort tio valutor. Då kommer denna efterfrågan på spekulativa placeringar att koncentreras på färre antal valutor. En av dessa kvarstående valutor är den svenska kronan. Det finns alltså en mycket stor risk för att vi får en mer orolig svensk situation och en mer svängande växelkurs som följd. Detta må vara bra för spekultanterna, men det är inte bra för Sverige. Vi har redan under ett flertal år haft stora problem med en kraftigt svängande växelkurs. Nåväl, då säger man: Okej, vi strävar efter att få en stark krona med hjälp av riksbankspolitik och regeringspolitik. Problemet är att ju starkare krona vi har, desto mer sannolikt blir det att vi få en jojobetonad växelkurs. Det är den erfarenhet man har i Schweiz. Den svenska valutan skulle bli en valuta som man flyr till och från, och vår konkurrenskraft skulle åka upp och ned som en jojo. Det är en mycket svår situation. Min slutsats är att Sverige vid ett utanförskap kommer att få en mer svårhanterad lönebildning, en ökad risk för utslagning av produktion och därmed en ökad risk för färre jobb. För företagen är slutsatsen att det kommer att bli svårare att bedriva utrikeshandel, svårare att sätta priser, svårare att undvika förluster. Slutsatsen för investerarna är att Sverige kommer att bli ett mindre attraktivt land. Jag vill framför allt peka på situationen för småföretagen. För små företag innebär valutasäkring och valutakunskap en mycket högre fast kostnad i relation till företagens storlek än vad som är fallet för stora företag. En flytande växelkurs, en starkt varierande växelkurs gör det mycket svårare för de här företagen att klara av att komma ut på Europamarknaden, något som andra talare tidigare har nämnt. Därför är EMU särskilt viktigt för dessa småföretag. Det är också viktigt om man menar allvar med talet om att skapa ett bättre företagsklimat i Sverige. Låt mig återigen gå tillbaka till Finland. Det som den finska regeringen ser som det viktigaste ekonomiska argumentet för Finlands inträde i EMU är just att man vill undvika att hamna i en instabil ekonomisk situation. I skrivelsen från den finska regeringen till riksdagen står det: Säkerställandet av pris och valutakursstabilitet och den nytta som detta leder till för tillväxten, sysselsättningen och strukturen i form av lägre räntor är enligt regeringen den största konkreta nytta som Finland skulle kunna utvinna ur den ekonomiska och monetära unionen. Det som är sanning för Finland, för den finska regeringen, för finska företag och finska löntagare gäller tydligen inte för Sverige. Fan tro't, som Rellingen sade. Den andra frågan som jag vill ta upp är investeringsflykten och risken för detta. Vi har redan sett det i Sverige i viss utsträckning. Det här är en fråga som är mycket diskuterad i Storbritannien. Då kan man säga att företagen klarar av att Sverige står utanför, eftersom de kan flytta. Men de anställda kan inte flytta, och vi klarar inte heller våra offentliga budgetar och de välfärdsåtaganden som ligger i dessa om företagen börjar flytta ut. Man skall kanske också lägga märke till att frågan inte är särskilt mycket analyserad i Calmforsrapporten, att man där inte uppmärksammar risken för investeringsflykt. Man kan då säga att vi kan motverka risken för investeringsflykt genom att på olika sätt kompensera företagen för att de skall stanna i Sverige eller lokalisera sig här. Vad är då detta för kompenserande mekanismer? Jo, det är lägre löner, lägre kapitalskatt och lägre krav på miljön. Är det den typen av kompensationer vi vill betala ut? Nej, det är det inte. Alltså: Vill man ha en politik som är inriktad på goda löner, att vi själva skall bestämma våra skatter och vår skattepolitik och att vi skall ha höga miljökrav, då är det lättare att uppfylla de målen som medlem av EMU än genom att stå utanför. Det tredje som jag vill ta upp på det ekonomiska området är räntekostnaden. Det har tagits upp här i dag. I dag är skillnaden kanske sju tiondelar. Låt oss säga att den ligger mellan en halv och en procent. Till denna kostnad skall läggas att vi nu, i och med den nya situationen i Europa, kommer att få en obligationsmarknad som sannolikt är världens största. Den har djup, den har effektivitet, och den har en likviditet som är bättre än den amerikanska. Det gör att räntorna på denna marknad blir exceptionellt låga. Det innebär alltså, om vi gör en överslagskalkyl, att skillnaden ligger någonstans mellan 0,6 och 1,3 % 1999. Det innebär för en villaägare eller en bostadsrättsinnehavare som har ett lån på 600 000 kronor en merkostnad på mellan 4 000 och 6 000 kronor per år för att regeringen håller Sverige utanför EMU. Nåväl, löser då EMU arbetslöshetens problem? Nej, det gör det inte. Men som jag har sagt tidigare innebär utanförskapet en risk för större instabilitet. Det ökar risken för felbedömningar när löner och priser skall sättas, och det leder till en större risk för utslagning av jobb. Om vi skall kunna lösa arbetslöshetens problem tror jag att det är viktigt att vi har en stabil ekonomisk-politisk miljö i Sverige. Det gör det lättare för beslutsfattarna att koncentrera sig på den frågan och inte upptas av akuta problem. Låt mig sedan gå över till något som Erik Åsbrink brukar återkomma till. Han säger att den svenska regeringens hållning väcker respekt i EU. Jag vill bestrida detta, och jag menar att ett påstående av denna innebörd är en oriktig och vilseledande beskrivning av andra regeringars syn på den svenska regeringens EMU-politik. Jag tror att det är viktigt att man vågar se verkligheten som den är. I andra länder är man i stället förbittrad, förgrymmad och utled på det svenska krypskyttet på EMU-projektet. Den svenska regeringen bedöms av andra länder som en fripassagerare och som en regering som försöker plocka russinen ur kakan. Erik Åsbrink, vad har du för konkret grund för att påstå att Sveriges hållning i EMU-frågan möter respekt? Det har här talats om Euro-X. I egenskap av en god svensk patriot tror jag att det är väldigt olyckligt att vi hamnar utanför Euro-X, men nu har ju regeringen försatt Sverige i denna situation, och det är regeringen som får bära det ansvaret. De diskussioner som förs där kommer naturligtvis inte att upprepas, även om de formella besluten gör det, vid de formella EU mötena. Genom sitt agerande har regeringen försämrat sin förmåga att i Sverige driva en effektiv ekonomisk politik, som bättre skulle kunna skydda svenska medborgare mot ekonomiska störningar och mot olyckliga ekonomisk-politiska beslut i andra länder. Låt mig avsluta detta avsnitt med att referera en finsk minister som har beskrivit det Erik Åsbrink kallar "en respekterad hållning" på följande sätt: Sverige uppträder som en person som först blir medlem av en fotbollsklubb, sedan vägrar ställa upp i laget, men icke desto mindre kräver en plats i styrelsen. Det uttalandet vittnar inte om en särskilt stor respekt för den svenska hållningen, och bakom det uttalandet står alltså en ledamot av den finska regeringen. Finlands regering har inte den minsta förståelse för den svenska hållningen. Det är alltså inte Tyskland och Frankrike som jagar oss, utan det är andra, mycket vänligt sinnade länder som inte har särskilt stor respekt för den svenska inställningen. Alla vet att detta är ett försök från den svenska regeringen att upphöja sin egen interna splittring och presentera den som ett slags statsmannaskap, men detta är ganska svårsålt. Erik Åsbrink har nu ställt sex nya frågor. Det gjorde han på Bankföreningens årsmöte. Fem av dem har redan ställts av Calmforsutredningen, och de har besvarats och analyserats av några av världens bästa samhällsvetare på 500 sidor, i 21 publicerade underlagsrapporter. Nu finns rapporten dessutom utgiven på engelska i 370 sidor. Det väcker inte respekt att ställa samma frågor en gång till. Är man inte nöjd med 500 sidor och 21 rapporter utan som Åsbrink vill börja om igen är det inte ett tecken på öppenhet, utan det är ett tecken på beslutsångest och inre splittring. Det är tydligen bättre att hålla ihop regeringspartiet inför valet, även om det som i detta fall sker på demokratins och landets bekostnad. Den sjätte frågan är den som Göran Persson brukar ställa om skatterna. Också den besvarades av Calmforsutredningen och på ett ovanligt tydligt sätt, men Calmfors tydliga svar passar tydligen inte regeringen och rörelsen. Utredningen skriver sålunda på s. 419 om skatterna och de offentliga utgifterna: Vi har för vår del svårt att se varför den monetära unionen i sig skulle ställa några ytterligare krav på harmonisering av skattesatser, regler för offentliga utgifters storlek eller en samordnad konjunkturpolitik. Det väcker inte respekt för regeringen att man underkänner utredningen på just den punkt där den är klarare och mer okontroversiell än på kanske någon annan punkt i betänkandet. Det motiv som anges i propositionen är opinionen - SIFO. Låt mig då bara påminna om vad som står i grundlagen, i regeringsformens § 6. Där står att regeringen styr riket. Nu är vi i en annan situation i EMU frågan. Det är SIFO som styr riket. Det är på den nivån vi nu har hamnat: Arbetarpartiet sifokraterna. Per-Ola Eriksson talade om lågvattenmärken, och det tycker jag passar bra som beteckning på den typ av ledarskap som vi nu ser i EMU-frågan. Tänk om regeringen hade använt sig av SIFO som riktmärke i fråga om budgetsaneringen, eller i fråga om Systembolaget för den delen. Eller i fråga om kärnkraften - 60 % av befolkningen vill behålla kärnkraften. Det går inte att styra efter SIFO. Regeringen har inte gjort det tidigare. Nu gör man det, dvs. man använder SIFO som motiv. Det är ett dubbelspel. Man har andra dolda motiv som man inte vill skylta med. Låt mig avsluta med två frågor som har varit uppe här. Den första är folkomröstningen, och den andra är Först vill jag apropå folkomröstningen och den diskussionen säga att jag vore väldigt glad - och jag tror faktiskt att svenska folket skulle uppskatta det också - om vi i denna församling och andra diskuterade mindre folkomröstning, tidtabeller och datum och mer huruvida EMU är bra eller dåligt. Vi har en förkärlek i detta land att debattera debatten och formfrågor snarare än sakfrågorna när dessa är besvärliga. Men nu har denna fråga kommit upp, och jag skall säga någonting om den. Även vi i Folkpartiet tycker självklart att man skall fråga folket. Nu har vi ett val 1998, och vi skall då utnyttja och exploatera detta tillfälle för att ställa denna fråga till folket. Vi vill därför inte hjälpa Socialdemokraterna att i valet 1998 abdikera från ansvaret att ta ställning och bilda opinion i en av tidens stora frågor. Vi vill i stället att folket skall säga sitt om förslaget att ställa Sverige utanför och göra det redan 1998. De som är för utanförskap skall belastas med detta ställningstagande i 1998 års valrörelse. Vi skall, tillsammans med den verklighet som hela tiden utvecklas utanför våra gränser, försöka tydliggöra nackdelarna både med att permanent stå utanför och med att obeslutsamt och passivt vänta. Vårt mål måste vara att pressa Socialdemokraterna till en mer öppen och positiv attityd, om möjligt i riktning mot den som Labour har intagit i Storbritannien. Folkomröstning är därför, jämfört med valet 1998, en nödlösning. En tanke i propositionen är maximal handlingsfrihet. Jag citerar från s. 70: "Sverige bör hålla dörren öppen för ett senare svenskt inträde. Vi bör upprätthålla största möjliga handlingsfrihet och handlingsberedskap inför framtiden -." Det är utmärkt. Men då är slutsatsen att Sverige bör gå med i ERM och ERM 2, med bibehållet mål för prisstabiliteten som överordnat mål. Om vi inte gör detta kan vi få ett glapp på två år mellan beslutstillfället - valet eller folkomröstningen, vilket det nu blir - och ett eventuellt EMU-inträde. Det vore mycket olyckligt ur demokratisk och ekonomisk synpunkt med ett glapp på två år. Och denna tidsperiod bestämmer vi inte själva över, utan vi lägger vårt öde i de andra ländernas knä. Det är de som bestämmer huruvida den svenska ERM-tolkningen är den som kommer att tillämpas eller inte. För att ha den här handlingsberedskapen skall vi dessutom göra praktiska förberedelser, och staten måste börja informationsverksamhet om EMU i Sverige och andra länder. Denna viktiga fråga kan ju inte överlämnas till intresseorganisationer och banker i landet. Det är fullständigt orimligt. Avslutningsvis: Det är viktigt för Europa att EMU lyckas. Därmed är det även viktigt för Sverige, eftersom Sverige är en del av Europa. Jag har försökt peka på kostnaderna för att vänta. Det kostar att vänta. Under flera år kommer detta, ekonomiskt och politiskt, att innebära en risk för ökad instabilitet och kortsiktighet i ekonomin, ökade risker med valuta och ränta samt dyrare kapitalförsörjning. Sverige riskerar att förlora företag och investeringar till andra länder och får sitta utanför när andra fattar för oss viktiga beslut. Regeringspartiets inre splittring skapar en dyrbar osäkerhet och instabilitet för vanliga människor och för företag, och den kan riskera många jobb. Regeringen verkar inte riktigt förstå vad det är som håller på att hända, vad som kommer att hända utanför Sveriges gränser. När regeringen väljer att placera Sverige utanför blir inte allt som förut. Allt fortgår inte som det är i dag. Jag yrkar bifall till Folkpartiets reservation.
Fru talman! Först och främst bjuder artigheten att man hälsar Carl B Hamilton välkommen tillbaka till politiken, eftersom han nu är ledamot i kammaren. Carl B Hamilton talar som om det vore bevisat att EMU skulle leda till lägre räntor och stabilare valuta och vi därför visste att ett svenskt inträde i EMU skulle ge högre tillväxt, bättre sysselsättning osv. Men, fru talman, är inte det som i Carl B Hamiltons värld beskrivs som ett axiom i själva verket snarare osäkra hypoteser? Vi har hört det här resonemanget ett antal gånger tidigare. För några år sedan skulle Sverige koppla kronan till ecun för att vi skulle få lägre räntor, ökad tillväxt osv. Det gav inte lägre räntor. Den signalpolitiken fungerade inte. Sedan skulle lägre räntor vara ett motiv för EU-medlemskapet. Detta gav inte omedelbart några lägre räntor, utan tvärtom gick räntan upp strax efteråt. Det var andra faktorer som styrde, nämligen huruvida Sveriges finanser är i ordning eller inte. Om vi har finanser i ordning och en sund ekonomi kan vi också pressa tillbaka räntorna och slå vakt om prisstabiliteten. Det är ju sådana saker som är avgörande, inte om man är medlem i EMU eller inte. Därför tycker jag att Carl B Hamiltons teser är tillbakavisade av verkligheten. Det är beklagligt att inte Carl B Hamilton litet tydligare har uppfattat vad som har hänt under årens lopp om man tittar i backspegeln. Jag tror att vi i stället kan få spänningar mellan olika delar av Europa. Carl B Hamilton och Folkpartiet bekänner sig väl till dem som gärna vill utveckla EU österut. Ser inte Carl B Hamilton EMU som en försvårande faktor när det gäller att utveckla EU?
Fru talman! Jag tror att jag har följt de här frågorna ganska noga empiriskt medan jag var borta härifrån ett slag. Det är alldeles tydligt att räntenivån blir lägre, Per-Ola Eriksson. Sedan kan man diskutera om det blir 0,6 eller 1,3, men att den blir lägre är alldeles uppenbart. Vad beträffar växelkursen har den försvagats. Vi kan ta Asienkrisen som ett exempel. Asienkrisen har - absurt nog, kan man tycka - försvagat den svenska kronan med 3 %. Dessa typer av influenser kommer att bli starkare om vi står utanför och har fler spekulanter per satsad krona i Sverige. Kopplingen till ecun var misslyckad, säger Per Ola Eriksson. Ja, slutsatsen är ju att man antingen skall ha rörlig växelkurs eller gå med i EMU. ERM är ett mellansteg som vi av formella skäl skall ta för att behålla handlingsfriheten och ha fortsatt prisstabilitet som överordnat mål. Det här med statsfinanserna är riktigt. Jag tror att det är den avgörande förklaringen till att de svenska räntorna har gått ned. Visst är det så. Men observera att i Schweiz, som har den hårda valuta som Per-Ola Eriksson målar upp som en vision för Sverige, har man en väldigt stor växelkursvariation. Det är ingen tillfällighet att man tillverkar läkemedel, high-techprodukter och andra inte särskilt priskänsliga produkter i Schweiz. Det klarar man med den typen av växelkurspolitik, dvs. att man står utanför. Men vanliga standardprodukter, som de flesta svenska löntagare är involverade i produktionen av, klarar sig väldigt dåligt i ett sådant land. Östutvidgningen fördröjs och försenas mer om EMU-projektet skulle försenas. Våga se verkligheten som den är, Per-Ola Eriksson! Om EMU försenas, då försenas östutvidgningen ännu mer. Vi kan tycka att det är bra eller dåligt, men det är så verkligheten ser ut. Om Per-Ola Eriksson vill ha en snabb östutvidgning får han se till att jobba för att EMU genomförs snabbt.
Fru talman! Jag hoppas att Carl B Hamilton har noterat att den svenska kronan faktiskt har stärkts i relation till den tyska marken - även efter Asienkrisen. Jag tror att Carl B Hamilton i sin tidigare kapacitet kunde följa det väldigt noga. Sedan är det ju faktiskt bara teorier och osäkra spekulationer att räntedifferensen skulle vara si eller så. Carl B Hamilton rör sig i en spännvidd mellan 0,6 och 1,3 procentenheter. Det är ju bara hypoteser alltihop. Vi har hört det där förut, och det har inte slagit in, Carl B Hamilton. Det slog inte in när vi diskuterade ecu-anknytning eller EU-medlemskap osv. Det är helt andra faktorer som avgör. Däremot ser jag i motsats till Carl B Hamilton att EMU-projektet om det genomförs - och mycket tyder på att det kommer att starta i den tid som var tänkt - leder till en uppenbar risk att vi försvårar möjligheterna för att fler länder blir medlemmar i EMU. Man platsar inte i laget. Då kommer vi att få en uppdelning i Europa som vi inte tycker är bra. Jag tror att vi kan vara överens om att EU som institution är viktig ur fredssynpunkt. Det vore synd om vi skulle skapa ett projekt i form av EMU som skulle förhindra att EU kan spela denna viktiga roll.
Fru talman! Låt mig ta det sista först. Jag tycker också att östutvidgningen ur svensk synpunkt kanske är ett mer angeläget och viktigt projekt i Europa än EMU. Men, Per-Ola Eriksson, våga se verkligheten som den är! Nu har EMU-projektet dragits i gång sedan länge. Om det fördröjs så fördröjs östutvidgningen. Vi kan drömma oss till en annan värld, men låt oss hålla oss till den värld som vi är i och försöka fatta beslut i den i stället för att göra ett hypotetiskt scenario - att östutvidgingen har en annan tidtabell än den har - och fatta beslut i detta hypotetiska scenario. Beträffande räntorna är det ju så att Finland har dragit nytta av sin politik att annonsera och arbeta för att man skall gå med från början. De har ungefär en halv procents lägre ränta än Sverige. Det är inga hypoteser. Det är inga teorier. Det är fakta. Spanien och Italien - på väg in i EMU - har sänkt sina räntor från 14 % respektive 12 % till någonstans runt 6 %. För dessa länder har den här konvergensprocessen varit oerhört nyttig. Den har givit dem en stabilitet och en fasthet i både penning och finanspolitik som de nu drar väldigt stor nytta av. Där har vi kanske det allra klaraste exemplet på vad EMU gör i fråga om sänkta räntor. Finlands, Italiens och Spaniens erfarenheter är även tillämpliga på Sverige. Naturligtvis blir inte vinsterna sex sju procentenheter som i Sydeuropa, men enligt min bedömning i dag ligger de kanske mellan 0,6 % och 1,3 %. De här effekterna finns, Per-Ola Eriksson!

Fru talman! Jag skall börja med att yrka bifall till reservationerna 3, 8 och 12. Det är bra att Sverige inte skall vara med i EMU från start. Däremot är jag litet undrande, eller snarare mycket undrande, inför regeringens motiv. Det är en ensidig hänvisning till opinionsläget. Jag efterlyser sakliga argument. Det finns gott om sådana. Jag såg i någon tidning att den franske finansministern hade gjort en jämförelse när det gäller det här med att släppa in Sverige i det nya EMU-råd som eventuellt skall bildas. Han lär ha sagt att det skulle vara som en utomäktenskaplig förbindelse. Om man skulle spinna vidare litet grand på den jämförelsen kanske man kan säga att Erik Åsbrinks argument mot det här äktenskapet enbart tycks vara att opinionen inte är mogen. Den dag då svenska folket tycker att Svea skall gifta sig med den här patriarken i Europa, är det däremot läge för att föra in henne. Sedan läste jag med ett visst intresse Mats Odells inlägg i Dagens Nyheter i dag. Om man återigen skulle spinna vidare på den här jämförelsen kanske man kan säga att Odell uppenbarligen vill ha detta äktenskap. Men först skall Svea ändra sig riktigt rejält och anpassa sig till den typ av äktenskap man håller sig med i det katolska Europa med de relationer mellan könen som det innebär. Det finns också en centerpartimotion av Ingbritt Irhammar och Karin Israelsson där de tar upp just det här med varför kvinnorna är så tveksamma till EMU. Mätningarna visar ju att kvinnorna i genomsnitt är ännu mer negativa än männen. Jag tror att det har mycket med just denna fråga att göra. Även om EMU uppfattas som ett ekonomiskt projekt, handlar det ju i grunden om att legitimera ett samhälle, ett system, som innebär radikalt annorlunda relationer mellan könen. Mycket mer av det som här sköts i den offentliga sektorn skall skötas av kvinnorna i hemmen. Mats Odell vill ha en förändring av det svenska samhället först för att anpassa sig till detta. Sedan är han beredd att driva in Svea i det här äktenskapet. Det finns i grunden två alternativa former av Europasamarbete. Den ena formen är en typ av samarbete som formulerades i programmet, Sätt Europa i arbete tror jag att det hette, 1994. Den andra form av samarbete som har formulerats är EMU. Jag vet att Erik Åsbrink brukar håna mig ibland för att jag bara kan hitta socialdemokrater att citera. Jag förmodar att Arbetets ledarskribent är socialdemokrat, så jag tar risken en gång till. Den här ledarskribenten skrev den 22 november: EU:s regeringschefer och finansministrar har försatt sig i ett moment 22. De vill få ned arbetslösheten men vägrar att överge den arbetslöshetsdrivande politik som ligger till grund för valutaunionen. Det handlar om ett val. Man kan inte både satsa på ett Europa i arbete och samtidigt driva in Sverige i denna arbetslöshetsskapande union. Lars Tobisson talar om att man inte kan äta kakan och ha den kvar. Sedan beskriver han det här med att föra in Sverige i EMU som att införa euron. Men Lars Tobisson, som ju i alla andra sammanhang gärna talar om konkurrens och valfrihet: Varför kan vi inte låta kronan och euron konkurrera? Vi vet ju båda att om EMU kommer till stånd, så kommer också euron att förekomma i Sverige. Jag har varit på besök i Bankföreningen, och jag fick då fullt klart för mig att euron kommer att förekomma ganska mycket. T.o.m. sådana där euromynt som Carl Hamilton visade upp kommer säkert att förekomma i en och annan affär. Jag är säker på att Lars Tobisson kommer att kunna ta en euro och gå ned i fiket här och ta sig en kaffe med hjälp av den. Men varför skall han då alltså genomdriva denna ensidighet, denna brist på valfrihet, och tvinga in oss? Varför inte låta de här två valutorna samexistera? Då får vi se vilken som är bäst och vilken som svenska folket väljer. Carl Hamilton gör påståenden om att villaägare skulle tjäna si och så många tusen kronor på ett svenskt EMU-medlemskap. Jag vet inte hur många av er som kan påminna sig de siffror som man jonglerade med när Sverige skulle in i EU. Jag tror att det var 10 000 kr per löntagare som man skulle tjäna på EU medlemskapet. Det är kanske inte lätt att nu i efterhand räkna ut exakt vad som är följden av EU medlemskapet. Det är dock förhållandevis enkelt att konstatera att det rört sig om propagandistiska luftballonger. Jag trodde faktiskt att Carl Hamilton, efter att ha varit på Handelsbanken ett tag och efter att ha gett ut sina små skrifter med konjunkturbedömningar o.d., skulle ha lagt av med här typen av propagandistiska luftsiffror. Det här kan Carl Hamilton nämligen inte veta något om. Jag tror snarare att det är förenat med en stor risk - Per-Ola Eriksson tog tidigare upp det och vi har ju facit på vad som hände då kronan knöts till ecun, med de räntenivåer som då uppstår - om Sverige kommer med i EMU. Jag håller med Per-Ola Eriksson i det resonemanget gentemot Carl Hamilton. Ändå måste jag säga att jag inte heller riktigt förstår Per-Ola Erikssons inställning. Han talar, med rätta, om den centralisering som EMU innebär, exempelvis av penningpolitiken, men samtidigt är han fullt beredd att gå in i fempartiuppgörelsen. Redan den innebär ju en mycket kraftig centralisering av penningpolitiken. Per-Ola Eriksson måste väl i konsekvensens namn gå emot också den mycket stora centraliseringen. Lars Tobisson talar om sifokrati. Jag har väldigt svårt att förstå vad han egentligen vill när det gäller att låta folkets vilja få utslag. Carl Bildt lanserade tanken på någon form av folkligt ställningstagande 1999. I och för sig föredrar vi ett ställningstagande ännu tidigare, men okej. Om det är möjligt att få en majoritet för detta, så låt oss då gå till folkomröstning 1999! Nu verkar dock Moderaterna ha fått kalla fötter. Vi har ett yrkande i dagens betänkande. I utskottet begärde vi att få separera de båda frågorna - folkomröstning i princip respektive tidpunkt för en folkomröstning. Moderaterna var kompakt ointresserade. I början var det här uppenbarligen en bluff som ni moderater körde just av SIFO-skäl. Nu, när ni märker att det kanske rent av skulle kunna finnas en liten möjlighet att få till stånd en folkomröstning, blir ni rädda och flyr för glatta livet! Carl Hamilton säger att man är förbittrad på Sverige. Ja, det är möjligt att det bland hans kompisar nere i Bryssel finns en och annan höjdare som är förbittrad. Genomför gärna, Carl Hamilton, en liten SIFO-undersökning bland folken i Europa och fråga hur många som är förbittrade över att Sverige inte vill vara med i EMU! Carl Hamilton talar ju om elitens Sedan vill jag säga några ord om det här med fotbollsklubben. Jag vet inte om Carl Hamilton har spelat så mycket fotboll. Själv har jag varit med i fotbollsföreningar i närmare 40 år. Jag vet hur det går till där. När man skall fatta beslut om att t.ex. upplösa en fotbollsförening eller slå ihop den egna fotbollsföreningen med en annan är det faktiskt fråga om ett demokratiskt beslut som alla spelare och medlemmar i klubben är med och tar. Det är svensk folkrörelsedemokrati, och det är en helt annan demokrati än den demokrati - eller brist på demokrati - som förekommer i EU och när det gäller EMU. Carl Hamilton glider i frågan om en folkomröstning. I partiledardebatten den 8 oktober sade Lars Leijonborg efter det att Carl Bildt hade sagt att folket på något sätt skulle få avgöra frågan, att han är beredd att instämma i att det är lämpligt att ställa in sig på en folkomröstning 1999. Har Folkpartiet också backat? Traskar ni alltid patrull med Moderaterna? Nu när Moderaterna backar, gör också ni det. Visst skall valrörelsen 1998 handla om EMU. Vi skall också hjälpa till där och se till att det blir så. Men gäller inte detta med folkomröstningen också? Någon ordning får det väl vara även i ett spretigt folkparti. När det gäller Centern och folkomröstningen säger man att det skall ske tidigast valdagen år 2002. Per Ola Eriksson hänvisar, i likhet med regeringen, till att det i dag inte finns någon majoritet. Men, Per-Ola Eriksson, är det inte principiellt en ganska konstig ståndpunkt? Det kan ju finnas en majoritet här i riksdagen - det hoppas jag och förmodligen också Per Ola Eriksson - också efter år 2002 som inte vill föra in Sverige i EMU. Är det ett motiv för att inte ha folkomröstning då heller? Något slags principiell hållning måste vi väl ändå ha. Om vi vill att folket skall avgöra får väl vi som är emot EMU - om det skulle uppstå en majoritet bland folket för EMU, även om vi skulle råka ha en majoritet här i riksdagen - acceptera det sakförhållandet och se till att en folkomröstning kommer till stånd. Frågan om ett ställningstagande till EMU handlar i grunden om en respekt för den folkliga viljan. Statsministern har ju sagt att frågan om EMU till sin omfattning egentligen är större än frågan om själva EU medlemskapet. Jag är överens med honom om det. Det är en oerhört stor och omfattande fråga. Har man respekt för den politiska demokratin och för den folkrörelsedemokrati som vi i Sverige har utvecklat, är det enda rimliga att vi låter folket ta ställning och säga ja eller nej till ett svenskt medlemskap i EMU.

Fru talman! De kalkyler som har gjorts och som jag har presenterat här bygger på de skillnader som i dag är observerade gentemot D-marken och det som vi kan se i Finland gentemot D-marken. Jag har också velat föra in i debatten det som under det senaste halvåret har diskuterats väldigt mycket, nämligen de ännu lägre räntor som kommer att råda på euromarknaden på grund av denna marknads storlek. Jag tycker att det är ett mycket brett intervall som jag har gett. Besparingen för en villaägare är 4 000-6 000 kr per år - det pris som villaägaren får betala för att Sverige vill hålla Sverige utanför EMU. Ecun för Johan Lönnroth in i resonemanget. Men det är ingen som har diskuterat ecuanknytningen som ett relevant alternativ. Den typen av knytning är något som är överspelat. 1992 lärde vi oss tillsammans med Spanien, Italien, Storbritannien och Finland att den typen av valutapolitik tillhör historien. Därför får man välja mellan EMU och en rörlig växelkurs. Jag förordar således att vi går med i ERM för att behålla handlingsfriheten. Johan Lönnroth gör några populistiska utfall här och talar om människor som är förbittrade. Det är förvisso inte "mannen på gatan i Europa" som är förbittrad - jag tror inte att man bryr sig så mycket om detta. Problemet är regeringarna i dessa länder, och i dessa regeringar sitter eliten; det måste ändå tillstås. I alla demokratier får alltså regeringen räknas till eliten. Därför är det något besvärande om några regeringar är förbittrade på Sverige. Citatet om fotbollsklubben var taget från en finsk regeringsledamot såsom en illustration av denna utledhet vid den svenska hållningen. Det hade ingenting med demokrati i fotbollsklubbar i Sverige att göra utan illustrerade vårt vänligaste grannlands attityd till Sverige i dag. Tack!
Fru talman! Carl B Hamilton säger att man med hjälp av dagens aktuella siffror kan säga att en villaägare kommer att tjäna si och så många tusen kronor. Det är ganska absurt. Vi har exempel på valutaområden, t.ex. dollarn i USA, som haft jättelika svängningar upp och ned över litet längre tidsperioder. Det finns ingen som helst garanti för att inte euron kommer att genomgå väldiga fluktuationer. Räntan kommer att kunna gå upp och ned. Vi kan titta på vad som sker i Asien med den japanska yenen. Den svenska kronan är en liten valuta, det är sant. Men allt talar för att om vi låter den vara flexibel och låter den anpassa sig till alla andra möjliga stora valutor finns det mycket större möjligheter att hålla den stabil än genom att tvinga in den i det här stora valutaområdet, som kan bli oerhört skakigt. Carl B Hamilton talar om den finska regeringens förbittring. Det kan nog vara så att den finska regeringschefen är mycket nervös inför det faktum att det finns en osäkerhet om hur Sverige kommer att ställa sig. Han har ju, mot den finska folkopinionen, gått in för att Finland skall föras in i EMU. Att han då känner förbittring över att den svenska regeringen inte ställer upp kan vara sant. Carl B Hamilton påstår att det finns en bred förbittring i Europa. Men då handlar det om ett oerhört litet och smalt skikt av överhetens
Fru talman! Det är riktigt att regeringarna i Europa tillhör överheten. Men det är kanske litet besvärande för överheten regeringen i Sverige att ha konflikt med ett antal länder som vi normalt räknar till våra vänner. Förbittringen, skall jag tillägga, delas inte av mina tidigare kontakter på valutamarknaderna. Spekulanterna tycker att det är alldeles utmärkt att Sverige gör det ställningstagande som man gör. Då kan man spekulera och hissa den svenska kronan och räntan upp och ned beroende på vad som sker i omvärlden. Förbittringen delas inte i handlarrummen. Där hälsas det beslut med stor glädje som majoriteten i dag skall fatta. Att Paavo Lipponen skulle vara nervös inför Sveriges ställningstagande är närmast skrattretande. Facket, SAK som är LO:s motsvarighet i Finland, var den senaste stora intressegruppen som uttalade sig till förmån för finskt medlemskap i EMU. Jag tror faktiskt att Paavo Lipponen och hans regering känner sig trygga i sitt närmande till det centrala samarbetet i Europa genom sitt medlemskap i EMU. Det är en stor trygghet i det oroliga världsläge, ekonomiskt och politiskt, som Sverige och Finland befinner sig i.

Fru talman! Jag tror att vi skulle behöva göra en liten SIFO-undersökning även bland spekulanterna och aktörerna på marknaden i så fall. Det kan finnas enstaka sådana spekulanter. Det är bara att titta på remissvaren på EMU-utredningen när det gäller den s.k. marknadens företrädare, Svenska Arbetsgivareföreningen och hela den svenska storfinansen, så ser man att det är ett ganska entydigt stöd för EMU. Därav drar jag vissa slutsatser. Beträffande tryggheten i Finland är det riktigt att det finns en skillnad. Det gäller också vårt systerparti, finska Vänsterförbundet. Det är en mycket mer komplicerad debatt där. Deras historiska erfarenheter av relationerna till öst har gjort att det där finns en starkare känsla av att komma in i den trygga famn som många finländare tror att EU och EMU innebär. Men i ett litet längre historiskt perspektiv skall vi inse att det är en illusion att tro att det, bara därför att man bildar ett stort centralistiskt superblock som EMU, skulle bli stabilt. Det kommer inte att bli stabilt. Jag tror att vi har mycket stora möjligheter att skapa ett betydligt mer stabilt Sverige om vi håller ordning på vår ekonomi och bedriver en ekonomisk politik som sätter sysselsättningen och jämlikheten i första rummet.
Fru talman! Det framgår tydligt av vår partimotion och reservation att vi moderater vill att Sverige skall gå med i EMU tidigt, helst redan från starten, och detta utan föregående folkomröstning. Att Vänsterpartiet inte vill detsamma är fullt naturligt. Ni vill inte vara med i EU, och då vill ni naturligtvis inte vara med i EMU. Det är väldigt svårt att finna en gemensam bas att diskutera utifrån med Vänsterpartiet. Vårt problem är att regeringspartiet inte vill eller inte vet vad de vill. Men vi har förstått att när de tror att de vet vad de vill, då skall frågan underställas folket för prövning, helst i ett allmänt val, alternativt ett vanligt riksdagsval eller en folkomröstning. Vi moderater kommer att driva den här frågan inför 1998 års val. Det är för tidigt, säger socialdemokraterna, för ett ställningstagande. Okej, nästa tillfälle är 1999. Det har den fördelen från socialdemokratisk synpunkt att regeringsmakten då inte ställs på spel. Efter klara positionsangivelser från partierna kan man låta valutslaget var vägledande. Alternativt kan man ha folkomröstning på valdagen, men den kommer då att vara sådan att ja betyder snabbt inträde, nej att vi skjuter frågan på framtiden. Vi kan inte se hur man skulle kunna folkomrösta om ett fördragsbrott. Nu har regeringen sagt att även 1999 är för tidigt. Jag beklagar att man på detta sätt avvisar den hjälp vi erbjuder för att komma ur en situation som för varje ansvarskännande regering måste vara mycket penibel. Men så är förhållandet. Då får man överväga andra vägar att införa euron. Det är möjligt att den kommer in av sig själv, som Lönnroth från Vänsterpartiet här antyder. Jag tror inte att det är någon bra väg. Då får vi nämligen inte inflytande på penningpolitiken, på den valuta som cirkulerar i landet. Det tycker jag är angeläget från svensk synpunkt att få. Men inte heller i den här operationen, som kan framtvingas på grund av svårigheterna för socialdemokraterna att bestämma sig, skall vi räkna med något bistånd från Vänsterpartiet. Ni vill inte få in euron, ni vill isolera Sverige från det europeiska samarbetet.
Fru talman! Om ni nu har uppfattningen att det skall bli en folkomröstning 1999, då har ni väl också allt intresse av att verkligen driva detta i valrörelsen, fr.o.m. nu, och se till att de som röstar på moderaterna skall veta att här är ett parti som kommer att stå för en folkomröstning. Svenska folket skall få avgöra frågan. Vi har i dagens betänkande lagt fram ett konkret yttrande. Ni yrkar inte i era motioner över huvud taget. Ni avvisar alltså varje konkret ställningstagande. Det får mig att dra slutsatsen att det här uppenbarligen är precis som sifokrati. Ni ville egentligen inte, men ni körde med det här därför att det lät bra. Frågan är: Vad är det egentligen för folkomröstning ni vill ha? Skall svenska folket ha möjlighet att säga nej till EMU? Är det så att man inte kan säga nej till EMU då är en folkomröstning meningslös. Vad menar ni egentligen? Det är väl ändå så att ni med folkomröstning menar ja eller nej till EMU. Till sist om euron. Jag är bara realist och inser att kommer EMU i gång kommer också euron att förekomma. Det förekommer dollar också. Norska kronor kan jag använda i norra Bohuslän när jag handlar på Systembolaget i Strömstad. Det kommer att bli så. Varför kan inte ni moderater som alltid talar om valfrihet låta se hur allt utvecklar sig? Varför är ni så förtvivlat rädda? Varför måste ni nödvändigtvis tvinga alla att handla enbart med euron?
Fru talman! Jo, helt enkelt av samma skäl som vi inte förordar att man skall ha flera olika valutor i Svealand. Det medför bl.a. dubbla prissättningsproblem och omräkningar. Med en gemensam valuta som inte bara omfattar Sverige utan även våra angränsande länder som vi bedriver handel med får vi lägre transaktionskostnader, bättre underlag för prisjämförelser och alla de fördelar som detta ger. Men jag avstår att debattera frågan vidare. Lönnroth är ju inte ute efter att euron skall införas i Sverige, utan han försöker bara att sprida något slags misstro mot dess värde. När det gäller vad vi skall göra inför 1998 års val har jag redan sagt att vi skall driva frågan om svenskt inträde i EMU så tidigt som möjligt. Det är för sent att räkna med att det skall kunna ske från starten, men det är frågan om inträde som är den avgörande. Vi har ingen anledning att driva frågan om folkomröstning. Om andra partier - framför allt då det socialdemokratiska partiet - uppträder på ett sådant sätt att ett senareläggande blir nödvändigt och det därtill framtvingas en folkomröstning får vi också gå den vägen, men det är inte någonting som vi väljer. Det är någonting som vi ser som en nödvändig utväg för att uppnå vårt mål att införa euron i Sverige. Detta har vi inte anledning att driva som ett krav eller ett löfte i valrörelsen. Då handlar det återigen mera om utanverket snarare än sakfrågorna. Orsaken till att Lönnroth driver den här tanken är återigen ingenting annat än att han vill sätta stopp för euron. Vi anser att vi skall införa euron enligt det fördrag som vi har åtagit oss att följa. Man kan möjligen diskutera tidpunkten. Jag kan förstår om andra tycker att vi inte är klara eftersom vi inte har uppfyllt konvergensvillkoret för att vara med i ERM. Men det är en annan fråga. Vad vi kan ta ställning till i en folkomröstning är tidpunkten för inträdet, inte till möjligheten att säga nej till något som vi har förpliktat oss att göra.
Fru talman! Lars Tobisson påminner litet grand om en servitör på ett kafé som frågar om det önskas kaffe eller te. Och när man säger att man vill beställa te får man svaret att det tyvärr bara finns kaffe. Den folkomröstning som ni uppenbarligen vill ha till stånd skall hållas för att ni vill genomdriva ert mål, enligt Tobisson, dvs. det skall bara finnas ett alternativ: ja eller ja. För er del handlar det inte om att ha respekt för att svenska folket skall få avgöra denna fråga. Jag kan deklarera för Vänsterpartiets del att vi kommer att respektera om en majoritet av svenska folket säger ja till svenskt medlemskap i EMU. Då får vi respektera det. Det kommer att kännas tungt, men vi accepterar det. Men om svenska folket säger nej till ett medlemskap i EMU kommer ni inte att acceptera det. Såvitt jag förstår är detta innebörden av det som Lars Tobisson säger, att det är ett mål för moderaterna att så snabbt som möjligt föra in Sverige i EMU. Det handlar inte om två alternativ. Därmed håller jag fast vid att det utspel som Carl Bildt gjorde under partiledardebatten den 8 oktober var en bluff och ett desperat försök att hindra svagt fallande SIFO-siffror.

Fru talman! Den planerade valutaunionen avser att omfatta alla stater som är medlemmar i EU. Men dessa stater har väldigt olika förutsättningar, olika kulturer, olika handelsmönster, olika välfärdssystem, delvis olika näringsliv och olika ekonomiska konjunkturer. Därför är det inte så underligt att det råder en stor samstämmighet bland ekonomisk expertis om att EU inte är något optimalt valutaområde. Det innebär att vi har att se fram emot en rad ekonomiska förluster både för EU som helhet och för de enskilda medlemsstaterna om valutaunionen ändå genomförs. Vi i Miljöpartiet de gröna gör precis samma bedömning. Risken är alltså stor att det blir en instabil euro och en svag valuta, vilket förorsakar många ekonomiska störningar inom EMU-området. Delarna som skall bilda helheten stämmer inte särskilt bra ihop. Genomförs ändå valutaunionen kommer de ekonomiska nackdelarna att tvinga fram en hårt centralstyrd gemensam finanspolitik inom EMU. Det betyder att skatter och utgifter kommer att beslutas alltmer centralt i Bryssel och i viss mån i Frankfurt. Det blir en likriktning där Sverige kommer att vara ett utkantslän med mycket mer begränsat ekonomiskt självstyre än vad vi någonsin har haft. För att då kunna konkurrera framgångsrikt med andra ekonomiska stormakter såsom USA och Japan kommer EU dessutom att bedriva en ekonomisk politik där resurser koncentreras och stordriftsfördelar utnyttjas i högre grad. Också det medför att Sverige som utkantslän dräneras på kapital, naturresurser och kompetens. Särskilt Sverige - jämfört med de dominerande länderna i EU - löper dessutom en stor ekonomisk risk på grund av sina delvis annorlunda handelsförbindelser och sitt ekonomiska beroende av regioner utanför EU. Det gäller i synnerhet det stora dollarberoendet i svensk exportindustri. Omvärldsförändringarna kan då slå väsentligt annorlunda mot Sverige än mot EU:s dominerande länder. Det innebär att den penning och valutapolitik som kommer att tillämpas i EMU kan bli till nackdel för Sverige jämfört med andra presumtiva EMU-länder. Sverige passar helt enkelt särskilt dåligt in i den planerade valutaunionen. Vi i Miljöpartiet de gröna anser att de ekonomiska och demokratiska nackdelarna med EMU för svenskt vidkommande är helt oacceptabla. Vi anser därför att Sverige bör stanna utanför EMU permanent. EMU projektet är ett högriskprojekt som mycket väl kan spåra ur och verka destabiliserande på ekonomi, samhälle, sociala förhållanden och på miljön runt om i Europa. Därför borde den svenska regeringen motarbeta hela EMU-projektet. Fru talman! Det kan vara intressant att belysa vad som kan vara alternativet till EMU-medlemskapet. Det är självfallet det som vi har gjort under senare år, nämligen att bedriva en ekonomisk politik med offentliga finanser i balans och som inriktas på alltmer låga räntor, en penningpolitik som håller inflationen i schack, en offensiv politik så att näringslivet kan växa internationellt på framtida marknader. Det är ju detta som ger lägre räntor, och det är också den erfarenhet som vi har fått. Detta ställer naturligtvis också krav på arbetsmarknaden och lönebildningen så att produktivitetsutvecklingen i första hand växlas mot minskad arbetslöshet. Det krävs en förändring av skattesystemet så att miljöskatterna blir högre och skatten på arbete blir lägre. På det viset stimuleras tjänstesektorer och miljösektorer som är framgångsrika på den internationella marknaden. Det är där som vi har de växande marknaderna i framtiden. Det är också nödvändigt att miljöskulden minskas och att en offensiv politik förs för att göra Sverige till ett föregångsland från ekologisk synpunkt. Det leder till minskade framtida kostnader och betydande konkurrensfördelar för svenskt näringsliv. Miljö och ekonomi står inte i motsatsförhållande till varandra, tvärtom. Penningpolitiken bör vara svensk för svensk ekonomi, så att den kan anpassa sig till svenska förhållanden. Den skall inriktas på såväl låga räntor som låg inflation. Valutapolitiken skall enligt vår mening bygga på fortsatt flytande kronkurs och inriktas på ett stabilt värde på kronan gentemot omvärlden. Någon återgång till den devalveringspolitik som tidigare rådde i Sverige kan vi alltså inte tänka oss att medverka till. Handelspolitiken måste inriktas mot ökad frihandel och ett bättre utnyttjande av den globaliserade ekonomin. Utanför EU slipper vi ett antal handelsrestriktioner som i dag hämmar svensk ekonomi. Men det kräver också att man inför tillräckliga social och miljöklausuler i handelsavtalen, speciellt i WTO systemet. Annars kommer människor och miljö i främst svaga statsbildningar med otillräcklig socialoch miljöpolitik att sugas ut och drabbas hårt, både socialt och miljömässigt. Naturligtvis skall vi också fortsätta att samarbeta med länderna inom EU eller f.d. EU-stater, men då som fri stat. Med en sådan finans-, penning-, valuta och handelspolitik är förutsättningarna att stanna utanför EMU goda liksom förutsättningarna för lägre realräntor, lägre arbetslöshet och en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. Fru talman! Den här debatten är också ett tillfälle för riksdagen att utvärdera hur pass bra vi har klarat det svenska konvergensprogrammet. Det svenska konvergensprogrammet innehåller ju inte bara det som stipuleras i Maastrichtfördraget, som vi alltså är tvungna att följa på grund av att vi är medlemmar i EU, utan det innehåller också två ytterligare krav, nämligen att få ned arbetslösheten och att minska miljöskulden. Det är ingen annan debattör här som har tagit upp konvergensprogrammet tidigare. Därför kan det faktiskt vara skäl att få en debatt även om det, för det är ju direkt kopplat till EMU-frågan. Det finns en viss utvärdering i anslutning till budgetpropositionen. Tittar vi på den och på andra oberoende organs utvärderingar ser vi att arbetslösheten egentligen inte har minskat utöver vad man kan förvänta sig av den konjunkturella effekten just nu. Man kommer alltså inte att klara de krav som finns i det svenska konvergensprogrammet när det gäller arbetslösheten, vilket i sig är ett starkt skäl för Sveriges riksdag att säga nej till svenskt medlemskap i EMU. Vi följer inte det svenska konvergensprogram som vi själva har satt upp. När det gäller miljöskulden är situationen ännu värre. Det är ju snarare så att miljöskulden har ökat enligt de oberoende organ som har studerat frågan. Av regeringens redovisning går det däremot inte att utläsa vad som har hänt. Redovisningen har inte gjorts på ett sådant sätt att det är möjligt. Det är också i sig ett starkt skäl för Sveriges riksdag att säga bestämt nej till ett medlemskap i EMU. Om man menar allvar med det svenska konvergensprogrammet skall man naturligtvis diskutera de krav som har ställts där. Fru talman! När Sverige blev medlem i EU innebar det att vi inte undertecknade Maastrichtfördraget. Därmed förband vi oss formellt att förr eller senare gå med i EMU. Detta uppmärksammade vi inför folkomröstningen om medlemskap i EU eller ej. Andra partier, framför allt Socialdemokraterna, hävdade däremot att man inte skulle ta upp EMU-frågan i den debatten, att det var en fråga som stod utanför och som skulle prövas och avgöras av svenska folket i ett senare sammanhang. Därför kan man väl trots allt säga, som riksdagen också slog fast i ett antal beslut tidigare, att EMU-frågan inte har avgjorts än. Om Sverige skall vara medlem i EMU eller inte är en öppen fråga. I folkomröstningen om EU-medlemskapet deklarerade det största partiet i Sveriges riksdag - det regeringsbärande partiet - att EMU-frågan skulle prövas i ett senare sammanhang och att det var svenska folket som skulle avgöra frågan. Regeringens agerande har ändå varit väldigt oklart och motsägelsefullt, eftersom den inte klart har talat om att det skall ske en folkomröstning. Det gör ju att man faktiskt inte vet vad regeringen vill. Detta har medfört en hel del oro och debatt kring det svenska EU-medlemskapet och också kring svensk ekonomisk politik, både i Sverige och omvärlden. Troligen har den socialdemokratiska regeringens oklara agerande i EU och EMU-frågorna bidragit till att hålla den svenska räntenivån uppe. Vi kan i och för sig se att osäkerheten har minskat efter det att den socialdemokratiska partiledningen våren 1997 bestämde sig för att Sverige inte skulle gå med i EMU:s tredje steg från starten 1999. Det har t.ex. gjort att räntegapet mot Tyskland har sjunkit successivt sedan dess. Det är klart att det hade varit bättre om regeringen redan vid medlemskapsförhandlingarna hade krävt ett direkt undantag, på samma sätt som Danmark, och gjort klart att Sverige inte har för avsikt att införa enhetsvalutan 1999, utan att detta är en fråga som skall lämnas för avgörande till folket, dvs. i en folkomröstning. Den svenska regeringens tvekan i frågor kring valutaunionen är omvittnad. I Sverige deklarerar statsministern stolt att EU skall vara ett samarbete mellan fria stater och att det svenska självbestämmandet inte får urholkas. Emellertid ligger man platt i EU i praktiskt taget alla frågor från miljö till ekonomi. Hyckleriet har nått en ny och hittills oanad höjdpunkt när regeringen nu hyllar det nya Amsterdamfördraget som på en lång rad punkter innebär en ökad centralisering av det politiska beslutsfattandet i Bryssel och att EU alltmer formeras till en superstat där Sverige enbart är ett utkantslän. Det här dubbelspelet är helt oacceptabelt. Miljöpartiets slutsats är att regeringen och den socialdemokratiska ledningen faktiskt vill genomföra den europeiska superstaten och alltså också är beredda att driva in Sverige i EMU i ett senare skede. Men man vågar inte tala om det, vare sig för sina egna partivänner eller svenska folket, eftersom man vet att den helt övervägande delen säger nej. Fru talman! Regeringen har alltså deklarerat att svenska folket skall få avgöra, på något sätt, om Sverige skall gå med i EMU:s tredje etapp eller ej. Men samtidigt har man inte utlovat en folkomröstning, vilket är litet märkligt. I finansutskottets behandling här i riksdagen har man t.o.m. vägrat att behandla den principiella frågan om EMU-medlemskapet skall avgöras i en folkomröstning eller ej, så att riksdagen kan ta ställning till frågan i dag. Utskottet har alltså sett till att riksdagen inte kan ta ställning i den här principiella frågan. Därmed kan både moderater och socialdemokrater fortsätta att mörka. Det är svårt att se detta manövrerande som något annat än ett uttryck för politisk feghet. Vi har nu hört Lars Tobisson upprepa de moderata turerna, där man inte klart vill tala om hur man vill att EMU-frågan skall avgöras. Man är med på att genomföra en folkomröstning, där svenska folket skall få säga ja eller nej till medlemskap i EMU. Det blir till något slags ja och ja, men det skall inte ske någon folkomröstning i alla fall trots att man har sagt det förut osv. I stället har tankar på nyval förts fram. Det skulle i så fall innebära att folkets ställningstagande skulle göras avhängigt av partisympatier när det gäller regeringsfrågan. Med tanke på att EMU-frågan har så stor betydelse för landets självständighet och möjligheter i framtiden är det rätt märkligt. Frågan borde ju få avgöras i Sverige på samma sätt som själva EU medlemskapet. Flera debattörer har också sagt väldigt tydligt - jag vill gärna upprepa det - att frågan om EMU-medlemskapet egentligen är viktigare än frågan om EU-medlemskapet och självfallet borde avgöras i en folkomröstning. Vi anser att folkomröstningen borde vara beslutande. Därför bör den förläggas i anslutning till val, och nästa val äger rum nästa år. Alltså: Förlägg en folkomröstning i anslutning till valet 1998! Gör den beslutande! Då får svenska folket säga sitt. Fru talman! Jag har med intresse lyssnat på Carl B Hamiltons inlägg. Jag noterar att Folkpartiet väl är det parti som sakligast argumenterar för ett EMU medlemskap. Jag upplever att Miljöpartiet kanske är det parti som är tydligast kritiskt mot att gå med. Därför vill jag utmana Folkpartiet till dueller över hela landet den närmaste tiden och fram till valet i just den här frågan. Vi har utmanat er förut, men då har ni inte vågat ställa upp. Det hoppas jag att ni vågar den här gången. Av den här debatten framgår också att de borgerliga partierna uppenbarligen tänker sig att om de får regeringsmakten kommer de att föra in Sverige i EMU utan någon folkomröstning. Det är den enda tolkning som jag kan göra av vad som har sagts hittills av Tobisson och Hamilton.

Fru talman! I dag skall riksdagen fatta beslut om ifall Sverige skall gå med i EMU. Det är ett viktigt beslut, men jag tycker nog ändå att det är en mild överdrift att som Per-Ola Eriksson hävda att riksdagen nu skall fatta detta sekels viktigaste beslut. Personligen sätter jag nog den allmänna rösträttens införande snäppet högre än det beslut som skall fattas i dag. Icke desto mindre - den 1 januari 1999 skall den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen av allt att döma inledas. Vi kristdemokrater anser inte att Sverige skall vara ett av de länder som deltar. Det främsta argumentet är att den redan mycket höga arbetslösheten riskerar att ytterligare förvärras om Sverige nu skulle gå med i EMU. Det andra argumentet är att om den mest negativa folkopinionen bland alla medlemsländerna, som finns här i Sverige, skulle köras över av en riksdagsmajoritet skulle detta kunna hota hela Sveriges deltagande i Europaprojektet. Jag har blivit angripen av Johan Lönnroth utifrån en artikel som jag har skrivit på DN Debatt i dag. Uppenbarligen har Lönnroth inte läst artikeln. Kristdemokraternas argument mot ett svenskt medlemskap är nämligen just dem jag nyss har nämnt, och att Sverige lider av mycket djupgående ekonomiska strukturella problem huvudsakligen på arbetsmarknaden. Ett exempel på detta är att Riksbanken redan med dagens extremt höga arbetslöshet hotar att höja styrräntan för att kyla av ekonomin. Detta görs alltså mitt i denna djupa arbetslöshet! Det finns alltså mycket tydliga tecken på att jämviktsarbetslösheten har gått upp mycket högt. Ett annat exempel på detta är att det enligt AMS i 18 av landets 24 län råder en stor brist på yrkesarbetare. Detta skapar stora problem i form av inflationstendenser och flaskhalsproblem. Mitt uppe i denna massarbetslöshet har vi stora flaskhalsproblem! Fru talman! Detta pekar på att Sverige har mycket allvarliga strukturproblem, och att jämviktsarbetslösheten i Sverige ligger långt över de 4 % som regeringen har som målsättning till år 2000. Det innebär i klartext att den snart helt självständiga Riksbanken med sitt inflationsmål inte kommer att låta arbetslösheten sjunka under jämviktsarbetslöshetens nivå såvida inte nödvändiga strukturella åtgärder som förbättrar lönebildningen och sänker jämviktsarbetslösheten först vidtas. De här farhågorna bekräftas på ett närmast kusligt sätt av Konjunkturinstitutets novemberprognos. Där förutses att regeringen kommer att misslyckas med sin ambition att nå 4 % öppen arbetslöshet år 2000. Den blir enligt Konjunkturinstitutet i stället 6,3 %. Totalt blir den 10 % inklusive 4 % i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Lönebildningen misslyckas också enligt Konjunkturinstitutet. Den går igenom det tak på 3,5 % som satts för att nå sysselsättnings och stabilitetsmål och hamnar i stället någonstans på 4,4 % i år och 4 % nästa år. Sverige kan inte gå med i EMU med en så dåligt fungerande lönebildning. Fru talman! Problemen är att regeringen varken i budgetpropositionen eller i EMU-propositionen erkänner de här strukturella problemen. Ingenting tyder heller på att regeringen nu, mindre än ett år före valet, tänker utmana de starka krafterna inom den egna rörelsen för att åtgärda de här problemen. Fjättrad till en gemensam penningpolitik inom EMU riskerar de problem som jag nyss har nämnt att förvärra den svenska massarbetslösheten. Utöver detta är den negativa folkopinionen ett stort hinder för Sverige att gå med i EMU. Men, fru talman, kraven på den ekonomiska politiken minskar inte om Sverige står utanför valutaunionen. Tvärtom ställs det minst lika höga krav på en stabilitetsorienterad politik. Det innebär för oss kristdemokrater upprätthållande av ett fast penningvärde och sunda statsfinanser. Jag tycker också att det finns skäl att fundera över tänkbara finanspolitiska utvecklingar av ett svenskt innanför respektive utanförskap när det gäller den tredje etappen av EMU. Det råder för närvarande en betydande osäkerhet om hur många och vilka länder som kommer att delta. Den här frågan kommer att spela en viktig roll för styrkan i det nya valutaområdet. Vi vet att det kan finnas stora underliggande ekonomiska problem i de nationella ekonomierna, som inte konvergenskraven synliggör. Så har t.ex. påvisats att i flera av de stora och i det här sammanhanget mycket betydelsefulla länderna måste genomgripande förändringar ske för att klara socialförsäkringssystem och pensionssystem. I annat fall hotas den ekonomiska stabiliteten inom EMU. Fempartiuppgörelsen om Riksbankens ställning som riksdagen snart skall ställning till stärker naturligtvis trovärdigheten för svensk penning och valutapolitik. Inte minst mot bakgrund av Sveriges historia med hög inflation och upprepade devalveringar är detta en välkommen uppgörelse. Reformen är viktig för att Sverige skall kunna bevara den trovärdighet som byggts upp under den regim som innebär flytande växelkurs i kombination med ett inflationsmål. Kristdemokraternas ståndpunkt är att en nationell penningpolitik under nuvarande ekonomiska strukturella förhållanden är en fördel. Detta har också bekräftats av bl.a. EMU-utredningen. Den nationella penningpolitiken kan i viss mån fungera som en försäkring mot makroekonomiska störningar som specifikt skulle kunna drabba Sverige. Samtidigt tycker jag att det är viktigt att understryka att Riksbanken enbart kan stödja den allmänna ekonomiska utvecklingen så länge den inte hotar inflationsmålets trovärdighet. Denna trovärdighet skulle naturligtvis riskera att minska om det enda argumentet för att stå utanför den monetära unionen skulle vara att penningpolitiken behövs för att motverka ekonomiska störningar. Fru talman! Jag tycker att man i ärlighetens namns skall erkänna och påminna om att de flesta makroekonomiska störningar som Sverige har råkat ut för har varit hemmagjorda. Detta innebär inte att risken för det upphör, allra helst inte om den här regeringen får sitta kvar. De tidigare goda erfarenheter av fastkursarrangemang som har funnits har på senare tid omprövats för mindre valutor i den nya globaliserade, alltmer internationella och rörliga kapitalmarknaden. Kristdemokraterna anser i likhet med EMU-utredningen att Sverige bör behålla den nuvarande penningpolitiska strategin med rörlig växelkurs och ett klart uttalat inflationsmål. Det finns inte heller någon legal förpliktelse att delta i det nuvarande ERM och inte heller i ERM 2. Det var intressant att notera att Carl B Hamilton i dag gjorde en positionsförändring för Folkpartiets del. Folkpartiet har nu ändrat uppfattning, och säger att Sverige bör gå med i ERM och även i ERM 2. Regeringen anser att Sverige bör stå utanför EMU då den tredje etappen inleds den 1 januari 1999. Men det enda skäl som uppges i propositionen är den negativa folkopinionen. Man delar alltså inte Calmforsutredningens slutsats att den höga arbetslösheten är en bidragande orsak. Den negativa folkopinionen har " - knappast någon enkel förklaring -" skriver regeringen. Men den erkänner att ett bidragande skäl kan vara budgetsaneringen. Ja, det är nog ingen dålig gissning skulle jag tro. Regeringens sätt att hantera budgetsaneringen har ju inneburit att många redan mycket hårt drabbade och tidigare ekonomiskt svaga grupper har drabbats hårt. Det är ganska givet att sådana grupper är skeptiska till en ekonomisk monetär union för Sveriges del. Jag tycker dessutom att det är ganska anmärkningsvärt att regeringen försöker ge utländska betraktare en bild av Sveriges position genom propositionen och en helt annan bild genom tidningsintervjuer och inrikes pressmeddelanden. Både stats och finansministern ger ju uttryck för en rad invändningar till EMU:s tredje fas som inte alls redogörs för i propositionen. Här förekommer också ett fullständigt obegripligt resonemang från statsministerns sida om att EMU skulle tvinga fram en gemensam finanspolitik. Varför redovisas då inte dessa farhågor i propositionen, Erik Åsbrink? Vi kristdemokrater anser, i motsats till regeringen i propositionen, att den höga arbetslösheten i Sverige och inom EU är en starkt bidragande orsak till den negativa folkopinionen. Den är dessutom ett viktigt skäl till att Sverige inte bör delta i EMU från starten 1999. Det krävs en bättre fungerande lönebildning och en betydligt mer flexibel arbetsmarknad än vad som i dag är fallet. Dessutom krävs det en större fokusering på strukturella åtgärder i övrigt för att komma till rätta med arbetslösheten. Fru talman! Hela EU-projektet måste ges en större folklig förankring och legitimitet. Frågor som är angelägna för våra medborgare måste hamna högre på EU:s dagordning eftersom många i dag är ganska likgiltiga inför det som beslutas på EU-nivå. Att nu ta steget in i en ekonomisk och monetär union mot svenska folkets vilja riskerar alltså att äventyra hela det svenska EU-medlemskapet. Vårt medlemskap i Europeiska unionen måste tvärtom värnas eftersom vi anser att samarbete är den bästa garantin för en varaktig fred, trygghet och välfärd i medlemsländerna. Men även detta att stå utanför EMU medför risker och negativa konsekvenser. Det var intressant att lyssna till Carl B Hamilton. Han hade en mycket pedagogisk genomgång av alla fördelar som ett EU medlemskap innebär, men jag hörde inte en enda stavelse om de risker som det innebär. Det är klart att vårt lands inflytande i EU samarbetet riskerar att försvagas om vi står utanför. Det erkänner jag gärna. Men en sådan nackdel uppvägs ju av fördelarna att nu stå utanför enligt vår uppfattning. Det finns också risker för att vi nu får se ett svagt och instabilt EMU om alla dessa länder går med från starten. Enligt kommissionen har samtliga länder utom Grekland och eventuellt Italien förutsättningar att klara av konvergenskriterierna och delta från start. EU klargjordes det mycket tydligt att det är Sveriges riksdag som skall fatta beslutet om ett eventuellt EMU-medlemskap. Kristdemokraterna har stått bakom den här beslutsordningen. Men riksdagsbeslut av den här digniteten kräver ett tydligt folkligt mandat. Vi avvisar därför inte att EMU-frågan underställs svenska folket för prövning. EMU-frågan i förhållande till vad man har fått väljarnas förtroende för i ett val, är det rimligt att svenska folket får en möjlighet att säga sin mening. Det kan ske genom ett allmänt val eller en folkomröstning. Om man skall ha en folkomröstning är det naturligtvis väldigt viktigt att det blir mycket tydliga och klara frågeställningar och inte den typen av manipulativa frågeställningar och ett flertal alternativ som har präglat de flesta svenska folkomröstningar i modern tid. Vi bedömer att 1999 är en alltför tidig tidpunkt för en sådan prövning. Ett sådant avgörande skulle innebära att svenska folket inte skulle kunna ta ställning till EMU-projektet utifrån hur det fungerar i praktiken. Fru talman! Den praktiska slutsatsen av det jag nu har sagt blir att det krävs en folkomröstning om Sverige skall kunna gå med i EMU före valet år 2002. Detta gäller självfallet också om Sverige får en ny regeringen efter valet 1998. Jag yrkar bifall till reservation nr 10. Jag står även bakom övriga reservationer i betänkandet med kristdemokratisk profil.

Fru talman! Kristdemokraterna och vi moderater tillhör samma parti i Europasamarbetet, EPP. Där är man naturligtvis starkt för EMU och den gemensamma valutan euron. Jag förstår att Mats Odell skäms när han uppträder ute i Europa och är motståndare till Nu knyter kristdemokraterna an till EMU utredningens slutsats att Sverige först bör reda ut sina strukturella problem och få ned arbetslösheten innan det är dags för euron. Mats Odell delar uppenbarligen inte regeringens ståndpunkt att allt är bra som det är. Det kan man väl förstå. Det är alldeles klart att vi har mycket som vi behöver åtgärda, den stora offentliga sektorn, det hårda skattetrycket, arbetsrätten, lönebildningen osv. Men då är frågan till Mats Odell: Varför skulle det gå lättare att reformera Sveriges ekonomi utan den press som det ändå skulle vara att ha en gemensam valuta och en stabilitetspakt som övervakar vad vi sysslar med? Ser inte Mats Odell risken att ett utanförskap skulle kunna utnyttjas som en ursäkt för att skjuta saker och ting på framtiden? Det finns alltid ett val eller en konjunkturdämpning som skulle behöva passera innan man tar itu med frågorna. I nuvarande läge vill regeringen inte ens erkänna att problemen existerar. Då får vi den utvecklingen att vi successivt får en sämre tillväxt i landet, ingenting görs åt arbetslösheten och vi blir relativt sett fattigare än vår omvärld. Det är en utveckling som varit på gång ända sedan 1970. Det är dessutom, till skillnad från tidigare, inte lika lätt att avläsa. Då bekräftades detta i stora devalveringar. Nu blir det en fortskridande depreciering som inte är lika tydlig. Tänk om detta t.o.m. är uträknat av en regering som hindras av traditionalister i det egna partiet och i fackföreningsrörelsen från att vidta de nödvändiga strukturreformer som Mats Odell och jag egentligen är överens om behöver komma till stånd.
Fru talman! Jag skäms inte alls för vår ståndpunkt i EPP-sammanhang. Jag har tvärtom på EPP kongressen fått igenom ett tillägg till det program som antogs att de länder som ännu inte är beredda måste genomföra strukturreformer. Jag tror att vi behöver skapa en förståelse för den svenska positionen. Vi har i Sverige den mest EU och EMU-negativa opinionen av alla medlemsländer. Detta är min utgångspunkt. Jag tror att det recept som Lars Tobisson föreslår, nämligen att vi nu skall gå med i EMU - jag har varit rädd för att Göran Persson och även Erik Åsbrink har haft det i bakfickan - så kan vi skylla på EU för de strukturåtgärder som nu genomförs. Det är inte bara tomater, gurkor och jordgubbar som EU lägger sig i, utan nu måste vi genomföra strukturreformer på arbetsrättens område och på lönebildningens område med hänsyn till EU. Detta skulle göra hela Europaprojektet fullständigt omöjligt i vårt land. Det skulle vara den sista spiken som slogs i kistan för den svenska, alltmer EU-negativa, opinionen. Det är en omsorg om Sveriges kraftfulla deltagande i EMU:s viktiga dimensioner som gör att vi kristdemokrater har intagit den här ståndpunkten, Lars Dessutom har jag sagt i mitt anförande att risken nu är att Riksbanken tvingas höja räntan undan för undan. Att vi har de strukturfel som vi har fjättrade till en överstatlig penningpolitik riskerar att ytterligare förvärra den svenska arbetslösheten. Det är också det andra huvudargumentet.
Fru talman! Genom den ståndpunkt ni kristdemokrater intar bidrar ni ju till att skapa den här negativa opinionen, Mats Odell. Ni ger underlag för att detta med gemensam valuta är något otäckt och att det är någonting som vi skall undvika. Jag kan till nöds förstå argumentationen med hänsyn till den regering som vi nu har, som inte erkänner att vi har några strukturella problem och några behov av att reda upp ekonomin. Mats Odell och jag är överens om detta. Vi arbetar för att välta den regering som finns och bilda en alternativ regering. Skall jag fatta det så att så länge den nuvarande regeringen sitter finner man att det vore olämpligt att få den här pressen på sig? Om vi bildar en regering som är medveten om de strukturella frågeställningarna och nödvändigheten att göra någonting åt bristerna i ekonomin kan vi införa euron. Då får vi hjälpen av att ha en fast valuta och lägre räntor när vi genomför de kraftiga och besvärliga omställningar som kommer att krävas i ekonomin. Varför skall vi ta på oss den extra börda det innebär att genomföra den här omställningen som vi är överens om när vi har en skakig valuta, stora svängningar och högre räntor än vi annars brukar ha? Det är det jag inte kan förstå. Jag får det inte att gå ihop.
Fru talman! Bakgrunden är, precis som jag har sagt, att om Sverige går med från 1999 kommer vi att ha kvar strukturproblemen, även om vi får en ny regering som börjar ta tag i dem. Risken är att arbetslösheten kommer att öka på grund av att vi får överge vår flytande kurs och vårdandet av ett inflationsmål och i stället ha en fast växelkurs. Det är det ena argumentet. Det andra är att man riskerar att folket är så negativt att inte bara den regering som har tillträtt, utan hela vårt medlemskap i den europeiska unionen hotas av ett sådant ställningstagande. Detta är vårt absolut viktigaste argument, tillsammans med arbetslöshetsargumentet. Vi är till skillnad från Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte emot EMU som projekt. Vi tycker att det är bra om man ute i Europa, bland de länder som omedelbart ser fördelar med detta, genomför det. Vårt argument är strikt sakligt utifrån att det kan öka arbetslösheten och driva ut Sverige ur EU.
Fru talman! Jo, Mats Odell, jag läste artikeln i Dagens Nyheter. Jag vill sammanfatta den så här: Ni vill inte att Sverige skall gå med i EMU förrän vi har infört vårdnadsbidrag, fått en mindre offentlig sektor, större löneskillnader, mindre jämställdhet. Så läste jag Mats Odells krokodiltårar över att budgetsaneringen har drabbat de svaga ger jag inte mycket för. Med kd-politik hade värnskatten inte funnits och förmögenhetsskatten hade varit avskaffad. I stället hade man tagit in de här pengarna genom att göra det ännu svårare för de sjuka och arbetslösa. Om ni nu tror på en folkomröstning, varför stödde ni då inte vårt förslag om en folkomröstning? Det har ni fortfarande möjlighet att göra.

Fru talman! Min slutsats av Johan Lönnroths läsande av Dagens Nyheter är att han behöver skaffa sig något starkare glasögon. Det han läser ut av artikeln är fullständigt nonsens. Jag har talat om att det är strukturfrågor som handlar om lönebildning. Det måste löna sig att utbilda sig, Johan Lönnroth. Det måste bli möjligt för en undersköterska som tar studielån och satsar på att bli sjuksköterska, att med den löneökning man får efter skatt kunna betala tillbaka studielånet. Det är vad som står i artikeln bl.a. Jag vet att Vänsterpartiet försöker rida på en folklig populism mot de här strukturåtgärderna. Min motfråga till Johan Lönnroth är: Inser inte Johan Lönnroth att det finns strukturproblem? Tror Johan Lönnroth att vi har en jämviktsarbetslöshet som ligger runt 4 %, eller ännu lägre, av den öppna arbetslösheten? När det gäller folkomröstningen kommer vi att hävda precis det som jag har gjort här i dag, nämligen att Sverige inte kan gå med i EMU nu eftersom det skulle riskera att arbetslösheten ökar och att Sverige drivs ut ur hela EU-projektet. Vi kommer inte att aktivt verka för att det skall hållas en folkomröstning. Det jag har sagt. Som jag har skrivit i min artikel i DN är slutsatsen av vårt resonemang att om någon vill föra in Sverige i EMU före valet 2002 krävs det en folkomröstning. Vi kommer inte att kräva detta.
Fru talman! Jag förstår att det är behagligare att använda mer abstrakta begrepp som strukturfrågor och lönebildning eftersom Mats Odell inte vill säga vad det handlar om i praktiken, nämligen att de som har högre löner i dag skall ha ännu högre löner och att de som har lägre löner skall ha ännu lägre löner. Mats Odell vill arbeta för en omdaning av samhället så att fler kvinnor är hemma och vi har färre jobb inom den offentliga sektorn. Det är det som er politik innebär i praktiken. Jag förstår inte varför Mats Odell skall dölja det bakom de här abstrakta orden. Vi vill också ha stora förändringar av det som Mats Odell kallar struktur. Det handlar om arbetstidernas fördelning. Det handlar om skattesystemet som är alldeles för litet utjämnat. Det handlar om att främja kreativitet i små företag. Det handlar om en rad andra sådana saker. Vad Mats Odell menar med strukturella reformer är ökad ojämlikhet och större klassklyftor. När det gäller inställningen till folkomröstningsfrågan förstår jag inte den demokratiska innebörden. Är det inte fråga om att svenska folket skall ta ställning oberoende av vilka majoritetsförhållanden som råder här i riksdagen? Motivet till en folkomröstning måste väl vara att vi anser att frågans vikt är sådan att svenska folket i en demokratisk folkomröstning skall få avgöra den.
Fru talman! Johan Lönnroth talar om att vi vill att fler kvinnor skall vara hemma. Kristdemokratisk familjepolitik går ut på att svenska barnfamiljer, mödrar och fäder, skall få en större valfrihet och att de skall få mer tid för sina barn. Vi vill införa ett vårdnadsbidrag fr.o.m. nästa år - så fort vi får chansen vill vi göra det - för att man skall kunna minska sin arbetstid något och kunna vara hemma något längre när barnen är riktigt små. Det är en valfrihetsfråga. Jag vet att Vänsterpartiet är emot det. Jag vet att Vänsterpartiet enbart vill ha den institutionella omsorgen och att alla resurser som staten och samhället satsar på barnfamiljer skall vara institutionell omsorg. Där har vi olika uppfattning. Det har egentligen ingenting att göra med de strukturreformer som jag talade om. Strukturreformerna behövs, Johan Lönnroth, om vi skall få ned arbetslösheten. Det är glädjande att Vänsterpartiet också vill se de strukturreformerna. Men den diffushet som Johan Lönnroth bestod oss med var större än min. Jag har ändå talat om vad det är för reformer på lönebildningens område. Vad vill Johan Lönnroth göra där? Är det inte alarmerande att vi nu får en lönekostnadsökning som ligger långt över det mål som alla har enats om är nödvändigt för att arbetslösheten skall kunna gå ned? Det här är de viktiga strukturella problem som gör att Sverige nu har fastnat i massarbetslösheten. Den konjunkturella minskningen av arbetslösheten räcker inte. Nu krävs det att vi tar tag i strukturåtgärderna. Innan vi har gjort det kan vi inte gå med i EMU.
Fru talman! Det som fick mig att begära replik och haja till var när Mats Odell sade, och det skrev han också i Dagens Nyheter i dag, att det råder betydande osäkerhet om vilka länder som går med. Våga se verkligheten som den är, Mats Odell. Det är tämligen klart, närmast glasklart, att det är elva länder som går med. Euro-X kommer att bytas ut mot Euro-11. Med den politik som Mats Odell förespråkar kommer Sverige att stå utanför Euro-11. Jag skulle vilja uppmana Mats Odell att åtminstone göra en tydligare avsiktsförklaring att han tycker att svenskt EMU-medlemskap i princip är önskvärt, behjärtansvärt, eftersträvansvärt så snart som möjligt. Beträffande reformvilja tycker jag att det är intressant att notera att några av de europeiska länder som har varit värst ute under hela efterkrigstiden vad gäller offentliga finanser och ekonomisk stabilitet - Italien och Spanien - tack vare konvergensprocessen väsentligt har förbättrat sin situation. Man har där på två år gjort mer än vad man har gjort på 40 år. Vi brukar i Sverige ofta få höra att konvergens och konvergensprogram innebär åtstramning. I dessa länder har konvergens och konvergensprogram inneburit en penningpolitisk expansion som har överflyglat den finanspolitiska åtstramningen och reformpolitiken. Mats Odell tyckte också att jag inte hade några negativa synpunkter på EMU. Låt mig säga att jag t.ex. tycker att tillväxt och stabilitetspaktens tilllämpning och kanske så småningom också dess texter skall ändras så, att man tar större hänsyn till ländernas utgångsläge. Om länderna har låg skuld och hög sysselsättning skall man tillämpa åtgärdspaketen på ett mera liberalt sätt. Detta är för mig dock ett argument för att vi skall gå med, och förfäkta och genomdriva förändringar, inte för att vi skall stå utanför.
Fru talman! Låt mig först säga att jag gärna erkänner att konvergensprogrammen har varit bra i de nämnda länderna och även för Sverige. Jag vill påminna Carl B Hamilton om att Kristdemokraterna till skillnad från Folkpartiet stod bakom det konvergensprogram som har genomförts i Sverige. Jag beklagar att Folkpartiet i sista stund valde att inte stå bakom detta. När det gäller avsiktsförklaring har jag varit ganska tydlig. Det som hindrar oss är folkets uppfattning. Vi hade för några veckor sedan här utanför en mycket gles skara av demonstranter som krävde att Sverige skall gå ut ur EU. Jag kan försäkra Carl B Hamilton, som liksom jag är en varm anhängare av svenskt medlemskap och kämpade för det svenska medlemskapet i EU, att om en riksdagsmajoritet skulle tvinga in Sverige i EMU och börja använda EMU som argument för att genomföra reformer med de förtecken som Johan Lönnroth här har varit inne på, kommer demonstrationstågen här utanför att bli något tätare. Kraven på att Sverige skall lämna EMU kommer att öka mycket starkt, och det är för mig den viktigaste anledningen till att nu inte förespråka att Sverige skall gå med. Jag hade inte möjlighet att replikera på Carl B Hamiltons inlägg. Han talade om tre saker: instabilitet, risk för investeringssvikt och högre ränta. Jag tror inte att instabiliteten beror på valutan, utan den beror på regelverket, de svenska företagarnas spelregler med förtida momsinbetalning, arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen och allt sådant som har förekommit. Jag tror att detta är ett mycket större bekymmer för de svenska företagen än valutan. När det gäller investeringsflykten vill jag säga att de koncerner som nu utreder att flytta sina huvudkontor inte gör detta på grund av den svenska valutapolitiken utan på grund av skattestrukturen, företagsklimatet och strukturproblemen i svensk ekonomi, Carl B Hamilton! Jag tycker att det är detta som vi nu med gemensamma krafter skall ta itu med. Vi vet att riksdagen i dag kommer att fatta beslut om att i den första omgången stå utanför EMU.
Fru talman! En mycket enkel fråga till Mats Odell: Är kristdemokraterna i princip för EMU? Tycker kristdemokraterna att EMU är bra för Europa, och vill ni att EMU skall lyckas och att Sverige skall vara med i EMU? Ett principiellt ja eller nej!
Fru talman! EMU är ett bra projekt för Europa. Det är ett dåligt projekt för Sverige för närvarande, eftersom det skulle förvärra arbetslösheten och kunna driva ut hela Sverige ur EU. Därför säger vi nu nej till EMU. Om vi i framtiden tillsammans kan åtgärda dessa förhållanden, lösa strukturproblemen och få svenska folket att förstå att det här kan vara bra, låt oss då återkomma till den andra frågan.